Fru talman! Det var precis den frågan jag ställde i går kväll. Det var den enda frågan till arbetsmarknadsministern. När kommer resten? Nu har svaret kommit i anledning av Hans Anderssons fråga. Fortsättningen skall avvaktas. Så tolkade jag inte propositionen, men nu är det så. Nu förstår jag också hur tankegångarna är här. Arbetsmarknadsministern säger också att när detta har fått verka några månader och när Socialdemokraterna tänker riva upp detta till hösten är ingen rädd för de här reglerna längre. I detta ligger säkert en förhoppning om att arbetsmarknadsministern skall fortsätta sitt uppdrag efter valet 1994 och då kanske få anledning att återkomma med resten. Arbetsmarknadsministern säger att de som inte vågar ta nya tag är förlorare på något sätt. Men snälla vän, sök fram de direktiv som en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister skrev till en arbetsrättsutredning i augusti 1991! Där framgår det klart att Socialdemokraterna visst är beredda att se över dessa tjugoåriga regler. Men vi dikterar också villkoren för hur det skall göras. Vi vill inte göra maktförskjutningen på det sätt som nu görs. Arbetsmarknadsministern sade en sak som jag inte begrep ett enda dugg av. Jag vet inte om jag har svårt att förstå på morgonen eller hur det är. Han sade att kollektivavtal är utgångspunkten vid en övertalighetssituation, men regeln om att undanta två personer från turordningen skall inträda om ett företag inte är med i SAF och personalen inte är organiserad. Så står det ju inte i propositionen! Undantagsbestämmelsen träder i kraft direkt om arbetsgivaren vill ha det så. Socialdemokraterna vill att man löser problemet kollektivavtalsvägen, vilket är fallet i dag.
Fru talman! Ärade meddebattör! Jag glömde bort efternamnet i all hast och höll på att använda förnamnet, och det får man inte. Det står mycket tydligt i propositionen -- jag förutsätter att den är läst -- att jag uppmanar till förhandlingar. Det är den bästa lösningen. Det kommer att förhandlas i kanske 99 av 100 fall. I det där hundrade företaget kan man kanske rädda samtliga jobb, om man inte kommer fram till en lösning eller inte får förhandla, genom att två nyckelpersoner kan ge företaget ny fart och driva det vidare. Är det här Socialdemokraternas stora upprivningslöfte? År 1982 gjorde Socialdemokraterna ett annat stort upprivningslöfte. Den tidigare regeringen hade tagit bort bestämmelsen om böter på 100 kr. Det var förfärligt. På ett antal år kom nio domar om böter på belopp över 100 kr och flera på belopp under. Sedan gick det några år, och Jag tror att ni skall vara litet försiktiga. Tänk vilken besvikelse ni kommer att ställa till med om olyckan skulle vara framme. Om ni vill öppna krig mot de småföretag som skall hjälpa Sverige tillbaka till full sysselsättning skall ni hota med att riva upp allt som är bra för att företagen skall utvecklas.
Fru talman! Jag skall försöka att inte förlänga debatten. Jag måste säga att jag tyvärr tror att det är regeringen som gör småföretagen till förlorare, arbetsmarknadsministern. Vi vill alla att det skall skapas jobb i detta land. Vi vill inte ha någon arbetslöshet. Var tror arbetsmarknadsministern att folk söker jobb? Det gör man naturligtvis i de större företagen. Man tror att man är tryggare i det stora företaget än i det lilla. Hur blir stämningen på ett företag med exempelvis fyra anställda om ledningen får välja ut två? De andra två tillämpar man turordningsreglerna på. Hur kommer dessa arbetare att fungera tillsammans? Dessa idéer hörde vi redan i valrörelsen 1991. Jag är rädd för att Centern i sin iver att värna småföretagen binder ris åt egen rygg och även åt småföretagen.

Fru talman! Det är ett rimligt krav när den tiden kommer. Monica Öhman sade i går att ledamöterna i kammaren inte skall tro att socialdemokrater inte träffar småföretagare. Jag träffade ett antal representanter för småföretag som varit på den stora träffen med Göran Persson & Co. De upplevde att de lovats mer än det som Socialdemokraterna föreslår. De blev oerhört besvikna när de förstod att de ledande partiföreträdare som var med på träffen inte behärskade arenan. Om man träffar småföretagare kommer man att uppleva att de formligen gråter när de måste göra sig av med sina arbetskamrater. I det lilla företaget växer företag och anställda ihop. Det är inget nöje att avskeda. Det är det värsta de vet. Därför är detta förslag mycket odramatiskt. En förlängning av provanställningstiden kommer t.ex. att ge många av dagens arbetslösa en chans som de inte får i dag.
Fru talman! Det är naturligtvis en stor fördel för en småföretagare att få undanta två personer från turordningskretsen när företaget skall omstruktureras. I ett företag med tio anställda är det en stor hjälp. Men det är inte det som är min tes nu. Jag vill ta upp frågan om de stora företag som arbetsmarknadsministern pratade om. Det är väldigt viktigt att de görs konkurrenskraftiga och att de får möjlighet att göra nödvändiga omstruktureringar så att de kan börja tillverka nya produkter och öka exporten. Det gäller att få dem att stanna i landet och inte bege sig utomlands. Vi har i dag fler industriarbetare utomlands än i I stora företag som Ericsson betyder det ingenting att man får undanta två anställda från turordningsreglerna. Ericsson har 1 200 anställda i en turordningskrets i Stockholm. Varför har arbetsmarknadsministern inte följt av de anställda från turordningsreglerna? Det skulle hjälpa de verkligt stora företagen i Sverige.
Fru talman! Regeringen bestämde sig i ett tidigt skede för att göra ett småföretagsinriktat arbetsrättspaket. Stora företag har då och då bekymmer, men de har en mängd mycket kvalificerade jurister och personalchefer som förhandlar och håller rätt på saker och ting. De har också väldigt många arbetsställen och en stor organisation som möjliggör vissa omgrupperingar inom företaget. Det lilla företaget har oftast ingenting av denna expertis. Dessutom är företaget för litet för att man skall kunna omgruppera på ett lämpligt sätt inom företaget. De försöker i det längsta, men i krissituationer är dessa nyckelpersoner väldigt viktiga.
Fru talman! Jag vill bara än en gång säga att småföretagen är viktiga, men de kan inte göra något åt den fruktansvärda arbetslösheten. Det är de stora företagen som genom sina stora satsningar och sina kapitalresurser kan hjälpa oss att skapa tiotusentals nya jobb. Då räcker det inte att man får undanta två anställda i en turordningskrets.

Herr talman! Jag börjar med att citera några meningar ur ett brev som jag fick för en kort tid sedan. Brevet kommer från ett litet företag med ca För första gången i mitt liv tar jag kontakt med en politiker. Upprörd, arg, förtvivlad, ledsen, trött, ja mina känslor är många just nu, för mycket känns hopplöst i dag. En gång i tiden startade vi med två tomma händer. Vi kämpar med näbbar och klor för att hänga med, och vi har bestämt oss för att det ska vi klara, bara vi klarar oss från kundförluster m.m. Efter sommaren har vi haft bra att göra. Så en dag upptäckte vi att det saknades några anställda för en kort period. Då lade vi ut ett objekt till ett annat företag, som så många andra gör i dessa tider, men det skulle vi inte ha gjort, för då kommer facket och begär skadestånd för att vi ej återanställer. Vi kan inte återanställa folk då det gäller ett arbete som tar ca 4 veckor. Våra anställda har sagts upp i turordning och skall återanställas i turordning. De som är i turordning är i den åldern att de har tre månaders uppsägning. En av dem är också deltidspensionär, arbetar en vecka och är ledig en vecka. Vi är inte hjälpta akut av en som arbetar varannan vecka när vi har ett arbete under ca 4 veckor och sedan uppsägning på tre månader, det här är orimligt. För detta skall vi betala 20 000 kr när vi redan går på knäna och gör allt för att vi skall behålla de som är kvar. Är detta klokt! Förstår inte facket det allvarliga med vad de gör? Vad vill de? Stjälpa oss eller ...? Leker facket med oss? Detta är småföretagares villkor. Vi skall tänka på det när vi diskuterar de här frågorna. När man analyserar den opinionsstorm som har piskats upp kring förändringarna kring de arbetsrättsliga lagarna, finns det anledning att något betänka det som Valter Åman skriver i sina memoarer. Valter Åman var ordförande i utredningen om Lagen om anställningsskydd. Han har ända sedan sin ungdomstid i SSU varit engagerad i det socialdemokratiska partiet och i fackföreningsrörelsen. Han har varit ombudsman och sekreterare i LO. I 15 år var han direktör för TCO. Valter Åman avslutade sin yrkesaktiva karriär som landshövding i Örebro. Han är också känd som medlare i avtalskonflikter på arbetsmarknaden. Valter Åman hur han bemöttes i den socialdemokratiska pressen då han dristade sig att stå fast vid det förslag om visstidsanställningar som lagts fram av den utredning i vilken han var ordförande. Den gamle socialdemokraten och fackföreningsmannen fick veta att han framstod som en äldre förgrämd förtroendeman som hörde hemma på borgerliga indignationsmöten och att han gick längre när det gällde försämringar av anställningstryggheten än vad den borgerliga regeringen gjort. Valter Åman kommenterar detta sätt att debattera: ''Naturligtvis borde jag, vis av debattmetoderna i den socialdemokratiska pressen och i den fackliga ''informationen', ha vetat att varje form av saklig debatt om min enda punkt i trygghetslagarna skulle vara utesluten.'' Fundera över innebörden av orden, kära kolleger: varje form av saklig debatt skulle vara utesluten. Då känner kanske också ni kalla kårar av obehag längs ryggbastet. Fortfarande förs debatten om arbetsrätten av fackliga och socialdemokratiska debattörer på samma nivå som Valter Åman beskriver. Receptet är klassiskt: Över dem som uttrycker rörelsen avvikande åsikter utfärdas bannbullan. De skall antingen frysas ut ur debatten eller skrämmas till tystnad, sig själva till straff och androm till varnagel. Ett exempel på detta är Stig Malms angrepp på chefen för Ericsson, Lars Ramqvist, när denne framförde välgrundade synpunkter på lagen om anställningsskydd utifrån egna erfarenheter. Hans synpunkter betecknades som ''fullständigt inhumana'', och det drogs paralleller med Sydafrika och Chile. Ramqvist är, enligt Stig Malm, ''en reinkarnation av de gamla patronerna som gick med en stor käpp och slog folk i ryggen om de inte jobbade.'' Samtidigt med denna vulgärpropaganda erkänner ändå såväl fackliga talesmän som socialdemokratiska politiker -- som Monica Öhman nyss -- att den arbetsrättsliga lagstiftningen behöver förändras och anpassas till nya förhållanden på arbetsmarknaden. Det är inte detta som är deras problem, utan problemet är att den regering som nu genomför förändringar är borgerlig och inte lika mottaglig för fackliga diktat och maktanspråk som en socialdemokratisk. De grundläggande fri och rättigheterna som Hans Andersson nämnde, nämligen föreningsrätten, avtalsrätten och konflikträtten är grundlagsfästa. Men det är inte detta som debatten handlar om. Med den arbetsrättsliga lagstiftningen på 1970-talet bröts den samförståndsmodell som präglades av Saltsjöbadsandan. Det var då, Hans Andersson, som den första dödsstöten mot den svenska modellen utdelades. På 1970-talet skulle det lagstiftas. Svensk politik dominerades då fortfarande av stämningarna från den socialistiska skördetiden. Positionerna skulle flyttas fram. Den arbetsrättsliga lagstiftningen blev en väsentlig del av det fackligt-politiska imperium som skulle komma att krönas med löntagarfonderna. Det var aldrig tal om någon lagrådsgranskning den gången. Det var då det talades maktspåk. Visst fanns och finns det legitima och välgrundade motiv för att säkra arbetstagarnas insyn i utvecklingen och möjligheten att påverka den på den egna arbetsplatsen samt att sätta upp spärrar i syfte att förhindra godtyckligt och nyckfullt agerande från en arbetsgivare gentemot en arbetstagare. Om detta råder ingen oenighet. Men det är endast i begränsad utsträckning som den enskilde arbetstagarens rättigheter garanteras i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Vad som är betecknande för lagarna är att de rättigheter lagarna ger i så hög utsträckning är reserverade för, eller utövas genom, de centrala fackliga organisationerna. Jag behöver knappast säga att lagarna präglas av den fientliga attityd, gentemot företagande och företagare, som så framgångsrikt odlats av den svenska vänstern. De har därmed blivit en del av den politik som har lett till utslagning av företag och jobb, en politik som lett till 600 000 arbetslösa i Vad är det då för trygghet lagen om anställningsskydd ger? Dess främsta förtjänst är, enligt min uppfattning, uppsägningstiderna och kravet på saklig grund för uppsägning. De är väsentliga delar av en trygghetslagstiftning. Turordningsreglerna vid driftsinskränkningar, som i debatten utmålats som en garanti för att de med längst anställningstid skulle vara immuna mot uppsägningar, är däremot överreklamerade. Det har alla de erfarit som, inte minst under de senaste åren, funnit att de prioriterats bort av sin egen fackliga organisation. Lagen ger nämligen de centrala fackliga organisationerna ensamma rätten att bestämma om avsteg från turordningen. På arbetsplatser som saknar kollektivavtal finns i praktiken inte sådana möjligheter. Det är egentligen endast där som lagen gäller fullt ut. Lagens syn på arbetstagarna som ett homogent kollektiv av utbytbara kuggar i produktionen kunde möjligen ha en viss relevans under den tidiga industrialismen. I våra dagar framstår den emellertid som inte bara förlegad utan direkt skadlig. Orörlighet och stagnation premieras. Människor avskräcks från att utvecklas genom att utbilda sig, byta arbete och arbetsplats. Företagets personalsammansättning blir inte den som är bäst för verksamheten. Åldersstrukturen blir sned och ungdomar får svårt att komma in på en arbetsplats och använda den utbildning som de och staten har betalat dyrt för. Det problemet försvåras av de avtal som inskränker möjligheterna till provanställning. För företagen innebär reglerna att deras möjligheter att efter en krisperiod leva vidare och bygga upp en lönsam verksamhet har försvårats. Medelåldern är många gånger bekymmersamt hög och kompetensnivån alltför låg genom att de inte kunnat behålla, eller nyanställa, den personal som haft den bästa och mest aktuella utbildningen. Många har drivits till konkurs. Nyanställningar skjuts så långt fram i tiden som möjligt. Företagen blir försiktiga med att nyanställa över huvud taget, och när de nyanställer gör de en mycket noggrann bedömning av den nye medarbetaren. Ju dyrbarare eventuella misstag är, desto försiktigare blir de naturligtvis. Jag är övertygad om att mycket av dagens höga övertidsuttag skulle kunna undvikas genom mindre rigida regler för visstidsanställningar och återanställning. Mycket talar för att den trygghet som lagen skulle garantera har i realiteten lett till en allt större otrygghet. Ungdomarna har med rätta börjat att reagera mot att lagen om anställningsskydd kommit att utgöra ett hinder för deras möjligheter att få en fast fot på arbetsmarknaden och utnyttja sina kunskaper. Karin Pilsäter och Lotta Edholm har i princip alldeles rätt när de i sin motion begär att undantag från turordningsreglerna skall kunna göras med ytterligare en person och att denne skall vara under 30 år. En sådan regel, ganska svårkontrollerad och byråkratisk, skulle dock inte behövas om Fredrik Reinfeldt har i sin motion reagerat mot regeringens ängsliga förslag att vid förlängningen av möjligheterna till provanställning endast undanröja de kollektivavtal som i dag begränsar tiden för provanställning. Han föreslår att alla avtal som begränsar möjligheterna till provanställning skall undanröjas, således även avtal som t.ex. kräver godkännande av den fackliga organisationen. Regeringens förslag att undanröja en del av avtalen har väckt en indignationsstorm från fackligt håll. Faktum är att den princip som regeringen åberopar för att undanröja avtalen stadfästes i samband med att medbestämmandelagen antogs 1975. Den tillämpades också vid införandet av 1979 års jämställdhetslag. Lagrådet har principiella invändningar men säger samtidigt att det får anses vara stadgad lagstiftningspraxis på det arbetsrättsliga området att dispositiva lagregler ges retroaktiv inverkan på äldre avtalsbestämmelser under förutsättning att det befinns angeläget att de nya lagreglerna får ett snabbt genomslag på hela arbetsmarknaden. Lagrådet motsätter sig därför inte regeringens förslag. När LAS ursprungligen kom till, innehöll den över huvud taget inte någon rätt till provanställning och anställning vid arbetstoppar. Dessa möjligheter infördes först i samband med 1982 års lagändringar. Under tiden hade olika parter på arbetsmarknaden träffat avtal om bl.a. provanställningar. De möjligheter dessa gav var emellertid i allmänhet mycket begränsade. fick den möjlighet till provanställning och anställning vid arbetsanhopning som infördes i lagen inte den genomslagskraft som hade väntats. Det är ett förhållande som nu tas fram i debatten som ett förment bevis för att lagstiftning om rätt till provanställningar inte ger fler jobb. Nej, självfallet gör den inte det så länge avtalen säger stopp. Jag tycker att kritikerna något borde fundera över följderna av sitt krav på att kollektivavtal vid dispositiv lagstiftning i alla lägen skall vara sakrosankta. Alternativet blir då tvingande lag. Det andra alternativet, att kollektivavtal i alla lägen skall gälla före lag, kan nämligen rimligtvis inte vara en acceptabel tes i en demokrati. Detta är en rättsfilosofisk fråga som förtjänar en mer ingående och eftertänksam debatt än vad den hittills fått. Under alla förhållanden har vi moderater i ett särskilt yttrande förklarat att vi utgår ifrån att regeringen återkommer för det fall det skulle visa sig att lagändringarna inte heller denna gång får önskad effekt, dvs. fler jobb. Vi utgår också ifrån att regeringen återkommer till övriga förslag från Arbetsrättskommittén. De innebär en välbehövlig modernisering och anpassning till dagens och morgondagens förhållanden i arbetslivet och skulle medverka till tillkomsten av nya, trygga och riktiga jobb i lönsamma företag. Trygga jobb kan skapas bara av ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ett gynnsamt klimat för arbete och företagande är en nödvändighet för att vi skall kunna komma till rätta med våra ekonomiska problem och arbetslösheten. Det är avgörande. Skall arbete kunna erbjudas åt alla som i dag är arbetslösa, skulle det varje dag, vardag som helgdag, under fem års tid behövas en tillväxt motsvarande 15 nya företag med 20 anställda. Vi är långt ifrån de siffrorna. En modernisering av arbetsrätten är en faktor i ansträngningarna att skapa ett gynnsammare näringslivsklimat och nya jobb. Det är sådana här överväganden som ligger till grund för Arbetsrättskommitténs förslag och arbetsmarknadsutskottets betänkande om ändringar i lagen om anställningsskydd och likaså regeringens proposition. Det är trist att de fackliga organisationerna och därmed socialdemokraterna, som borde vara pådrivande, i stället har valt att ställa sig utanför en konstruktiv diskussion om hur regelsystemet på arbetsmarknaden skall kunna medverka till ett bättre klimat för företagande och framtidens jobb. Även de inser säkerligen att trygghet är så mycket mer än fackliga veton. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att påstå att den nuvarande regeringen och Moderaterna inte skulle vilja ha någon lagstiftning alls är nonsens -- det vet Sten Östlund. Vi har grundlagsfästa rättigheter på arbetsmarknaden. Jag har själv sagt att lagen om anställningsskydd har vissa förtjänster. Det gäller uppsägningsrätten och kravet på saklig grund. Sten Östlund är ute och cyklar i den frågan. Sten Östlund talade om att uppliva Saltsjöbadsavtalet och att det inte hände någonting på 40 år. Till en del är det åtminstone en moderat ambition att återupprätta avtalets tyngd. Det är det vi har hävdat i EG-sammanhang också, dvs. att kollektivavtalet bör vara vägledande, att man så långt som möjligt bör undvika lagstiftning. Det var de grundläggande principerna för det som blev den svenska modellen. Sedan är det väl på samma sätt med viljan att behandla och utveckla avtalen som när arbetsgivarna erbjöd LO en tjänstepension, som tjänstemännen hade. LO vägrade, därför att LO krävde lagstiftning. Man ville nämligen få kontroll över pensionsfonderna. Så enkelt var det med den frågan. Det var förmodligen samma sak med utvecklingen av relationerna på arbetsmarknaden. Gapar man över för mycket säger motparten nej. Poängen med avtal är att man tvingas komma överens. Det är därför avtal är så mycket bättre än en detaljerad, långtgående lagstiftning. I det här fallet hävdar jag bestämt att lagstiftningen har lett till stagnation på arbetsmarknaden och till att vi i dag har problem med den ekonomiska tillväxten, med investeringarna och med sysselsättningen. Det kan väl ändå inte vara ett syfte som Sten Östlund ställer upp på.

Herr talman! Vi har en mycket detaljerad lagstiftning. Sten Östlund behöver inte oroa sig för det. Sten Östlunds parti har infört en långtgående, mycket detaljrik lagstiftning. Jag skall citera vad som sägs i en uppsats från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, som har gjort en studie av turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist inom den privata sektorn. Man har tittat på två branscher. Man säger: ''Inom verkstadsindustrin så tycks det vara vanligt att man gör avsteg på grund av bristande kvalifikationer och även relativt vanligt att man kommer överens om andra typer av avsteg. Inom elinstallationsbranschen däremot, följer man i stort sett alltid principen ''sist in -- först ut' - -. På tjänstemannasidan - -. När det gäller SIF, så är det mycket ovanligt att man från deras sida accepterar vare sig avsteg på grund av bristande kvalifikationer eller andra typer av avsteg. SALF däremot kommer oftare överens med arbetsgivaren om olika typer av avsteg.'' Slutsatsen är: ''Vid en samlad bedömning anser vi dock att dessa positiva effekter'' -- man sade att lagen har vissa positiva effekter för de anställda -- ''inte på något sätt uppväger alla de negativa effekter som turordningsreglerna får för företagen.'' ''Dagens turordningsregler kan också medföra negativa effekter för de anställda.'' Man har hittat exempel på hur företag tvingats lägga ner all den verksamhet de bedrev på en viss ort. Detta anses inte vara något helt ovanligt. Man menar ''att det står helt klart att dagens turordningsregler medför flera negativa effekter för samhället, bland annat i form av de allvarliga konsekvenser som kan bli följden av en hög ungdomsarbetslöshet. En annan negativ effekt är att turordningsreglerna för vissa företag bland annat kan leda till försämrad effektivitet och konkurrenskraft jämfört med utländska företag, vilket även är negativt ur samhällets synvinkel.'' Man kan inte helt blunda för den typen av effekter. Sten Östlund och jag har varit ute mycket -- vi har suttit lika länge i riksdagen -- och har förmodligen mött lika många företagare, anställda och olika intressegrupper, som haft synpunkter på lagarna på arbetsmarknaden. Men nog har vi mött alla dessa problem och svårigheter, kostnader och bristande effektivitet, som lagarna har lett till. Denna lilla förändring som utskottet nu föreslår är ju marginell. Jag förstår inte hur Socialdemokraterna kan ställa till med denna våldsamma propagandaapparat på grund av denna mycket marginella ändring, som medför en mycket liten men dock förbättring för de allra minsta företagen. Missunna dem inte det, Sten Östlund!

Herr talman! Låt mig först instämma i vad Monica Öhman och Sten Östlund tidigare har anfört i denna debatt om förändringar i arbetsrätten. När man, som jag, är inne på sitt femtonde riksdagsår borde man ha hört det mesta i riksdagsdebatter. Jag är dock tvungen att konstatera, att mycket av det som har framförts av de borgerliga i gårdagens finansdebatt, i debatten om arbetslöshetsförsäkringen, om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa och nu i denna debatt vittnar om en ny tid, en ny epok med systemändring. Den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten är på väg att rubba balansen på arbetsplatserna mellan arbetsgivaren och de anställda. Det är helt klart. Regeringen påstår att de föreslagna försämringarna i arbetsrätten skall ge flera jobb och får stöd av utskottsmajoriteten. Förmodligen gör de det i god tro, men de borde veta bättre. Flera jobb blir det när företagen får order. Hela hemmamarknaden håller ju på att tyna bort, och då hjälper det inte att exporten har kommit i gång, med hjälp av den kraftigt sänkta kronkursen, som innebär stora reallönesänkningar för de svenska löntagarna. Merparten av småföretagen producerar för hemmamarknaden. De behöver löntagare med framtidstro som kunder. Då blir det fler order och riktiga jobb. Jag tänker kommentera några av de nu föreslagna försämringarna. Den borgerliga majoriteten anför bl.a. följande i betänkandet: ''Anställningsskyddslagen ger inte någon stimulans till den enskilde arbetstagaren att öka sin kompetens. Den uppmuntrar inte heller till rörlighet på arbetsmarknaden utan skapar inlåsningseffekter. Det starka anställningsskyddet kan medföra hinder att komma in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få arbete. Reglerna kan också försvåra nödvändiga omstruktureringar.'' Jag påstår att det är precis tvärtom. De anställda vill gärna få del av kompetensutveckling. De är beredda att ta ansvar och bredda sitt kunnande om de får chansen. Jag vill ge ett exempel från verkligheten, eftersom hela vårt betänkande rör människor ute i arbetslivet. Följande citat är hämtat från en nyutkommen rapport till Statens invandrarverk. Den heter Invandrare i svenskt arbetsliv: ''Mile började på Fabriken när han var 18 år. Han är son till en jugoslavisk arbetare som värvades hit på 60-talet och som under många år skötte två jobb samtidigt, sparade och planerade att flytta hem. Barnen togs till Sverige när faderns dröm om återvändande skjutits i sank av tekokris och arbetsskador. Mile gick några år i den svenska grundskolan, skriver och talar svenska nästan felfritt. Till Fabriken ville Mile redan från början och lyckades få anställning efter att ha sökt sju gånger. En bra arbetsplats enligt många gamla jugoslaver och en arbetsplats som i rekryteringsannonserna i slutet av 80-talet lovade, att de som inte hade utbildning från början skulle få sådan inom företaget, förutsatt att de visade ambition och närvaro. För Fabrikens svenskkurs är Mile överkvalificerad -- vilket han inte är ensam om. Någon annan utbildning har han inte fått. Han har sett hur de svenska killar, som anställdes efter honom och som har sämre kunskaper om arbetet, har blivit upptagna till förarbetare. Mile har gång på gång bett att få vara med och lära sig maskinerna, men alltid skickats bort när dessa tillfällen uppstått. Han kämpade hårt och länge för att komma till den avdelning där han nu arbetar och först nu i lågkonjunkturen tycker han att han har fått några chanser att utveckla sig i arbetet.'' Mile är ett typiskt exempel på löntagare som vill förkovra sig och öka sin kompetens. Sådana löntagare finns det hundratusentals av, om man bara vill se dem. Jag tror att framstegsintresset och viljan att förkovra sig inte är mindre bland dem som är födda i Sverige. Jag kan inte heller se några fördelar med ökad otrygghet i anställningen -- tvärtom. Jag tror att många med kompetens och kunskaper som skulle göra stor nytta i de små och medelstora företagen hädanefter kommer att söka sig till de större och resursstarkare företagen. Vid förändringar av driften löper de där inte lika stora risker när arbetsgivaren får rätt att ensam bestämma över en viss del av personalsammansättningen, nämligen två arbetstagare i varje turordningskrets. När det gäller förlängning av visstidsanställningar och provanställningar från 6 till 12 månader har man verkligen anledning att undra. Är det solidaritet -- finansministern påstod det i gårdagens debatt -- att hänvisa handikappade, kroniskt sjuka, kvinnor med småbarn, friställda medelålders och äldre löntagare med 6--7-årig folkskola bakom sig till långa provanställningar och tillfälliga jobb. Dessa människor skall prövas, granskas, förkastas och stämplas ut tills de ger upp. Kalla det åtminstonen inte för solidaritet!

Herr talman! De förslag som nu debatteras, om en liten förändring av arbetsrätten, innebär en klimatförändring för näringslivet, speciellt för de små företagen. Det är min bestämda uppfattning. Det är en förändring som innebär att man i stället för att känna rädsla och försiktighet ser mer optimistiskt på möjligheterna att bl.a. anställa nya medarbetare. Detta är också inriktningen och bakgrunden till de förändringar som föreslås. Detta slås fast i propositionen och i det betänkande som vi debatterar. Jag har ingen avvikande syn när det gäller detta ärende. Jag skall inte kommentera detta mer utan bara ge några synpunkter på ett par av förslagen. Det första förslaget gäller undantag av två personer vid arbetsbrist. I propositionen står det att arbetsgivare skall ha rätt att undanta två personer. Det är bra. Det kommer att innebära en förenkling för de mindre företagen, nämligen att de kan klara av en arbetsbristsituation utan att för den skull ruinera företagets kompetens. I en motion har vi kristdemokrater pekat på att det fattas ett rekvisit till lagtexten. Det står bara att man får undanta två personer. Det borde redan i lagtexten finnas en pekpinne om att dessa två personer skall vara av särskild betydelse för den fortsatta driften. Så står det också i förarbetena och i kommentarerna om detta i propositionen. I vår motion A11, som också har tillgodosetts i detta avseende, påpekar vi att det redan i lagtexten bör stå att dessa två personer enligt arbetsgivarens bedömning skall vara av särskild betydelse för den fortsatta driften. Därmed pekar man i lagtexten på att det inte är fråga om att upprätta en frikrets. Det handlar inte om huruvida man är rödhårig eller ser si eller sådan ut -- sådana argument har använts i vulgärpropagandan. Undantag skall alltså gälla personer som är av särskild betydelse för den fortsatta driften av företaget. Den arbetsgivare som inte är förtrogen med lagtext får lättare att på detta sätt tänka i rätt bana. Det är inte så enkelt för småföretagarna att mitt i jobbet med att hålla i gång företaget också ta reda på vad som står i förarbetena. Det är nog med att ta reda på vad som står i lagtexten. I vulgärpropagandan har det uppträtt en massa konstigheter. Jag är mycket förundrad över den argumentation som de fackliga organisationerna i vårt svenska samhälle i det här fallet har drivit. Häromdagen låg det ett kort på mitt bord. Där stod: Med den nuvarande lagen om anställningsskydd kan jag sägas upp från min anställning om jag allvarligt misskött mig eller t.ex. stulit något på arbetsplatsen. I den nya lagen om anställningsskydd räcker det om jag är olämplig. Det kan alltså räcka med att jag har fel skjorta på mig. Den kan ju vara olämplig. Detta är ett verkligt lågvattenmärke när man talar om att debattera sakligt. Vi har över huvud taget inte diskuterat den sortens olämplighet, vare sig i Arbetsrättskommittén eller när det gäller förslaget till förändringar i propositionen. Begreppet saklig grund berörs över huvud taget inte i förslaget. Herr talman! Jag vill även peka på skadestånds och sanktionsbegreppen. Detta tas upp av Arbetsrättskommittén. I ett avsnitt pekar vi på att det behövs ett nytt synsätt när det gäller de allmänna skadestånden. Jag vill verkligen understryka det. Här tas upp vad en företagare har tänkt när han sade upp någon. En ursäktlighet bör finnas med i begreppsvärlden. Låt mig berätta en sann historia som inträffade förra sommaren. Den gäller ett företag som jag väl känner till. För ungefär ett år sedan tvingades företaget att säga upp fyra medarbetare på grund av arbetsbrist. Situationen förbättrades, och det blev fråga om en del övertid på vårkanten. Vid semestertid undrade tre av de anställda om inte deras pojkar som gick i gymnasiet kunde få jobb på företaget under sommarmånaderna. Företagaren sade att det gick bra. Dagen efter det att pojkarna började arbeta anmälde facket att företaget hade brutit mot företrädesrätten vid återanställning. Det hade inte företagaren tänkt på. De unga pojkarna var ju inte yrkesmän. Företagaren sade dock att han gärna skulle anställa även de personer som hade sagts upp. Han sökte och fick tag i två av de fyra personerna. Dessa två nekade att ta återanställning. En av dem hade ett ALU-projekt. Den andre använde argumentet att han ville ha semester först. Efter semestern inledde facket förhandlingar. Det kostar 20 000 kr per person att bryta företrädesrätten. Det var alltså fråga om Facket var obevekligt och ville ha 60 000 kr. Det är den här synen som jag anser måste brytas när man talar om skadeståndsanspråk. I vår motion tar vi kristdemokrater upp frågan om en förändrad syn. Jag fick också med utskottet en bra bit på vägen om att när ministern återkommer med en ny proposition bör skadeståndsanspråken tas upp. Utskottet uttalade så mycket som att det är av stor betydelse att just frågan om skadestånd tas upp. Vi kom mycket nära ett tillkännagivande. Jag vädjar till arbetsmarknadsministern att i en särproposition återkomma till frågan om skadeståndsanspråken. Min erfarenhet av samtal med företagare säger att de är rädda för att anställa och för att göra något litet fel. Man vet vad man har, men om man gör ett litet fel kostar det mycket pengar. Men det anförda vill jag yrka bifall till samtliga moment i utskottets hemställan i betänkande AU4.

Herr talman! De små förändringar som det här förslaget innehållet har lett till en enorm reaktion bland socialdemokrater, facket, LO, TCO m.fl. Det har varit fråga om utfrågningar och debatter där vi borgare skulle sitta i skamvrån. På affischer har man kunnat se en människa med hopsydd mun. Budskapet är att nu skall arbetstagaren vara tyst och arbetsgivaren bestämmer. Skäms man inte inom LO, facket och socialdemokratin när man ser och hör överorden i debatten? Förslaget innebär ett undantag från turordningen med två arbetstagare som är viktiga för företaget. Det gäller två arbetstagare som tillför företaget kompetens och skicklighet. Det kan innebära att det kommer att gå bättre för företaget eller att företaget slipper läggas ner. Varför är Socialdemokraterna så starkt emot det här förslaget? Monika Öhman talade om att det var en medveten strategi riktad mot löntagarna att man försämrar arbetsrätten och att man från socialdemokratins sida helt tar avstånd från det här lagförslaget. Hans Andersson utgick från någon gammal kommunistisk ideologi och sade att balansen försvinner och att det blir en kamp mellan arbete och kapital. Detta är mycket märkliga formuleringar om en ganska liten förändring. I går nämnde Monika Öhman vad professor Tore Sigeman hade sagt. Om Monika Öhman lyssnade på hela intervjun i Rapport kunde hon höra att han sade att denna förändring ger maktbalans mellan parterna. Jag förstår inte varför Monika Öhman glömde den sista delen av meningen, men han sade faktiskt så här. Den här reformen är således framför allt viktig för småföretagen. För stora företag har förändringen inte så stor betydelse. Från moderaterna anser vi att man i framtiden borde kunna göra större undantag än för de två personer som nu föreslås. Vi kanske kan återkomma till detta senare. I undersökningar som TEMO har gjort visar det sig att 68 % av 500 tillfrågade företag skulle anställa fler personer om LAS ändrades. Förändringen är viktigast för industriföretag och för småföretag med 10--19 anställda. Sysselsättningen skulle antagligen kunna öka med flera procent. 60 % av företagarna säger att de som en följd av LAS har undvikit att anställa ny personal under de senaste två tre åren, eftersom det skulle ha inneburit ett för stort risktagande. Att anställningsskyddslagen hindrar sysselsättningen visar på dålig solidaritet med de arbetslösa. En annan TEMO-undersökning visar att 55 % av svenska folket är för att arbetsgivarna skall kunna välja ut vissa anställda som de vill behålla. Endast 36 % är emot detta. Hos det svenska folket finns det således ett brett stöd för förändringar i arbetsrätten. Det bör man tänka på när man ser de demonstrerande massorna och LO:s annonser med den ihopsydda munnen. Majoriteten av det svenska folket har en helt annan syn. Sveriges verkstadsindustris utredning av problemen på 15 verkstadsföretag med nuvarande anställningsskydd visar att lagen försvårar företagens möjligheter att kunna behålla anställda med rätt kompetens vid en driftsinskränkning. Ett företag som inte kan behålla de rätta medarbetarna riskerar att snabbt slås ut i den allt hårdare konkurrensen. Som tidigare sagts slås reglerna hårdast mot ungdomar. Trots att ungdomarna i många fall har den kompetens som efterfrågas får de gå först. Vitsen med LAS är faktiskt att skapa sysselsättning och inte att hindra nyanställning. Företrädesrätten för tidigare anställda leder ofta till att företagen inte nyanställer, även om det skulle behövas. Orsaken är kanske att de tidigare anställda i många fall inte har den kompetens som företaget är i behov av. Jag hoppas att man så småningom återkommer från regeringens sida i det här angelägna ärendet. Låt oss också se litet närmare på de problem som kan finnas i den offentliga sektorn i dag. Vid neddragningar inom sjukvården sker det t.ex. i dag en omflyttning. Sjuksköterskor och andra sjukvårdsanställda kan förflyttas exempelvis från en kirurgisk avdelning till en psykiatrisk. Därför är det bra att man kan undanta två personer i varje turordningskrets och att turordningskretsarna görs om så att det här inte kan ske. Det här är inte bra, varken för sjukvården eller för de anställda. Även inom den offentliga sektorn drabbas ungdomar och kvinnor mest. De anställs ofta på vikariat och tillfälliga anställningar och får gå först. Jag och flera andra ledamöter har motionerat om permitteringsreglerna. Vi säger att en stor del av arbetslösheten beror på permitteringsreglerna. Ändrade regler skulle minska arbetslösheten och den otrygghet som många anställda upplever. Det svar utskottet här ger tycker jag känns skönt. Man föreslår inte nu någon förändring, men man säger att Arbetsrättskommitténs betänkande bereds inom regeringen, och man förutsätter att regeringen återkommer i frågan. Jag ser den meningen som positiv och räknar med att man återkommer på det sätt vi har tänkt i motionen. Det kan inte vara vettigt att ha permitteringsregler som gör att man inte anställer folk. Jag hoppas verkligen att regeringen i det här fallet återkommer. Som Sonja Rembo tidigare har tagit upp har vi från moderat håll också ett särskilt yttrande kring regleringen i kollektivavtal av tidsbegränsad anställning och provanställning. Där säger vi att med utgångspunkt från det rådande arbetmarknadsläget hade det varit nödvändigt att utforma den aktuella övergånsgbestämmelsen så att alla bestämmelser i kollektivavtal som innebär begränsningar i förhållande till lagens regler om visstidsanställning vid arbetsanhopning och vid provanställning skulle ha förlorat sin verkan så som framgår av vår motion.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

Herr talman! Vi har hört en hel del förslag här från olika sidor. En del är bra, en del är dåliga. Man får kritik för att man lägger fram vissa förslag. Ibland får man kritik från oväntat håll. Vi diskuterar nu arbetsrätten och förhållandena på våra arbetsplatser och vad det är som kan skapa sysselsättning, men man missar vissa bitar i diskussionen, och det tycker jag är ganska allvarligt. Det handlar om en förutsättning för att det här landet över huvud taget skall komma på fötter. Vi har i år bevisligen ett budgetunderskott på bra mycket mer än 300 miljarder. Man talar ofta om 200, men man glömmer då olika ersättningar till akassa osv. Läget i Sverige är katastrofalt. Vi kan styra till en del härifrån, men det gäller långt ifrån allt. Det viktigaste är att vi får tillbaka tron på Sverige. Det är grunden för alltihop. Annars kan vi aldrig lyckas med våra förslag. Vi har sett många förslag som inte fungerat. Vi trodde att vi skulle få en bättre taxi när vi avreglerade. Det skulle öka konkurrensen, och det skulle vara så bra. Det visade sig sedan att en stor del av taxiverksamheten måste drivas svart i dag. Det är just dit jag vill komma. Vi fattar många beslut här, men vi följer inte upp dem och tyvärr leder de ofta till en svart sektor. Många arbetslösa i dag har det ganska bra, för de har upptäckt att man kan jobba vid sidan om. Så börjar vårt samhälle alltmer att fungera. Detta skadar naturligtvis ekonomin på sikt. Vi har i dag en svart sektor som har beräknats till 150 miljarder! Om vi bara kan minska den till hälften får vi kanske in 30-40 miljarder till statskassan. Ändå kritiserar socialdemokraterna oss för att vi ville höja KAS för de sämst ställda med 15-20 %. Det tyckte man var förskräckligt, för det skulle kosta en miljard kronor. Men när vi talar om den svarta sektorn är ingen över huvud taget intresserad. Varför har vi då en svart sektor? Av den enkla anledningen att man i dag inte har förtroende för sina makthavare. Varför? Det kan ni läsa i tidningarna. Ni ser det ena fallskärmsavtalet efter det andra, och de är helt fantastiska. De är på 25 miljoner kronor! Värre tycker jag det är när vi har dem också i facket, och där är tydligen de värsta affärerna gjorda. En hög tjänsteman i Göteborg avgick och fick mer i pension än vad statsministern har i lön. Men inte nog med det: Han skulle jobba som konsult, så han får väl lika mycket till. Och inte nog med det: Hans avskedsfest skulle skattebetalarna också stå för. Det räckte inte med en -- det var två under samma period. Så här är det överallt. I denna kammare klagar vi ofta på våra löner och säger att de är för låga. Jag kan hålla med. Om man inte har några sidoinkomster är lönen ganska liten. Men i denna kammare finns många som har en, två eller tre pensioner, man har en massa styrelseuppdrag osv. Vi såg exemplet Stig Malm. Hans lön var bara en liten grundlön. Allt det han gjorde pengar på låg vid sidan om. Hur tror man då att svenska folket skall få förtroende för beslut? I går träffade jag på kafé Opera en rörmokare. Han var så fruktansvärt upprörd. Han skulle aldrig någonsin betala skatt mer. Varför? Han tyckte att ''de där uppe'' förser sig. De sitter i riksdagen och beslutar en massa, och så kan de förse sig själva med förmåner. Vi måste rensa ut förmånerna, inte bara i riksdagen och facket, utan överallt, i näringliv, banker osv. Jag tycker bankvärlden ger de värsta exemplen. Den ena bankaffären efter den andra avslöjas. Fallet med Sparbanken avgörs i dag. Man ser att t.o.m. Bankinspektionen varit del i spelet genom att blunda. Vi har sett att vissa banker får fiffla med sin bokföring för att klara sig och inte behöva gå till bankakuten. Detta blundar departementen för. Hur tror ni att svenska folket skall få förtroende, och hur tror ni att svenska folket på sikt över huvud taget skall betala skatt när de ser dessa möjligheter? Vi har ett bra exempel i de baltiska staterna. Det är snart omöjligt att över huvud taget hjälpa dem till en rimlig standard, därför att maffian har tagit över helt. Svenska företag som etablerat sig där vågar inte vara kvar, utan åker hem. Det är alltså helt omöjligt att verka där, och jag kan försäkra att vi har den maffian även i Sverige i dag. Den kommer att breda ut sig med rekordfart. Gör vi i den här salen inte någonting åt den svarta sektorn, då blir det en katastrof. Det finns många andra avarter. Vi har smarta killar som håller på med deklarationer. Det värsta är att vi här blundar för dessa avarter. Jag har ofta tagit fram François Bronett och hans 25 000 kamrater, som helt legalt, naturligtvis, bor i Sverige och tjänar sina pengar här, men inte skattar här. Det är sådant vi måste angripa innan vi ger oss på de sämst ställda i samhället.

Herr talman! I går debatterades här arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen, oerhört stora och viktiga frågor för människor, inte minst alla dem som är arbetslösa eller riskerar bli det. I dag handlar det i stället om arbetsrätten. Åtminstone de flesta av oss debatterar vad som skall gälla för dem som faktiskt har jobb, vilka regler som skall gälla för anställningar och uppsägningar. Ibland får man intrycket att Sverige antingen kommer att förlora alla företag och jobb om inte LAS ändras eller att slavhandeln återinförs om man petar det allra minsta. Jag vill genast säga för egen del att jag inte tror att frihet för arbetsgivare att säga upp folk hur som helst vare sig skulle ge några fler jobb eller en långsiktigt bra utveckling. Men det finns en del brister. Dagens lagstiftning om turordning innebär i praktiken att människor blir uppsagda enbart på grund av att de är unga. Unga människor har i regel kortare anställningstid på en arbetsplats och får därför sluta först. Anställningstrygghet är för unga människor en ren illusion. De får alltid gå först. Detta handlar inte bara om ungdomar som bor hemma -- som det föraktfullt kan sägas. I min nära vänkrets handlar det om Helen, 28 år och gravid, och hennes make som är student. Sju års anställningstid var inte nog. Det handlar om Olle, 50-åringarna som fick dubblera sin anställningstid. Det handlar om Eva 35 år och läkare, som aldrig haft en fast anställning med dagens regler. Detta är både personliga och sociala katastrofer, men också en samhällsekonomisk katastrof på sikt. Unga människor med långa och gedigna yrkesutbildningar kommer inte in på arbetsmarknaden. Har de kommit in åker de ut. Detta inträffar under perioder i livet då de har svårast att klara detta, både psykiskt och ekonomiskt. Detta är inte bara ett problem för dessa personer, utan även för samhället. Företagen får klara sig utan yngre människor med den senaste utbildningen och kompetensen och de nya idéerna. Detta kommer att få stora konsekvenser för framtiden. När företagen utarmas på kvalificerade unga människor får företagen ingen särskilt god framtid utan kommer in i en ond cirkel där bristen på kompetens hindrar utveckling, vilket leder till att ännu fler människor sägs upp. Herr talman! Argumenten för LAS turordningsregler brukar vara dels att anställningstid är ett objektivt sätt att avgöra vilka som får gå -- vilket är en sanning med modifikation --, dels att det är mycket lättare för yngre personer att få ett nytt jobb. Detta är möjligen sant i en normalkonjuktur, där ett enstaka företag får problem och måste dra ner. I dagens läge är det i stället så att människor med både långa och färska utbildningar döms till långvarig arbetslöshet. Vi är många som ser detta som ett stort problem som handlar om mer än bara arbetslöshetssiffror. Varken KAS-regler, AMS-utbildning eller vägbyggen kan lösa det problemet. Det är ett strukturproblem. I desperation över att frågan bemöts med tystnad av de ledande i politik och samhällsliv lade jag och Lotta Edholm fram ett förslag i en motion om ytterligare ett undantag från turordningsreglerna. Det var en idé, ett förslag, som givetvis måste bearbetas och sättas in i ett större sammanhang. Såvitt jag vet finns det exempel i USA med åldersindelade kretsar osv. Det finns andra modeller. Men även utskottet valde tyvärr att förbigå förslaget med tystnad, dvs. att sopa förslaget under mattan utan att ta i själva sakproblemet. Jag beklagar, men vi kommer inte att tystna! Herr talman! Jag är 33 år. Jag har på senare tid insett att jag fortfarande är en ''ungdom'' i två sammanhang. Dels här i riksdagen som riksdagsledamot, dels i arbetsmarknadssammanhang. För när man pratar om ''ungdomsarbetslöshet'' menar man människor upp till 35, t.o.m. 40 års ålder. Tänk efter själva, kära ledamöter, vilken livssituation var ni i när ni var 35? Tre gånger så många 20--25 åringar är öppet arbetslösa och dubbelt så många 25--35-åringar än 45--55-åringar. Räknar man in alla dem i åtgärder blir skillnaden enorm. Inom byggbranschen har slagits ut. Medan i åldrarna över 45 finns nära nog ingen utslagning. Arbetslösheten är nästan helt koncentrerad till dem under 35! De allra äldsta har redan fått gå med olika typer av tidig pension. Kvar sitter de medelålders i orubbat bo och med orubbade cirklar. Generellt är det ändå så att dessa medelålders antagligen för det första har en social och ekonomisk situation som är oerhört mycket stadigare än för t.ex. 30-åringen. Denne har ofta en dyr, ny bostad, småbarn att försörja och kanske studieskulder. Den medelålders har allt detta bakom sig. För det andra visar det sig nu när antalet lediga platser åter ökar, att de medelålders har precis lika svårt eller lätt att få dessa nya jobb. För det tredje har den medelålders nästan alltid en både kortare, smalare och otidsenligare utbildning än den yngre. Det vore alltså mycket bättre för samhället att de som är medelålders vidareutbildar sig på olika sätt i stället för att de yngre skall bli ännu mer belästa. Lagstiftningen skulle kunna vara objektiv, lätt föutsägbar och ha strikta regler. Så är det inte. Lagstiftningen skulle också kunna ta ett socialt och samhällsekonomiskt ansvar. Så är det inte heller. I stället värnar man om de regler i LAS som inte är annat än ett otillbörligt gynnande av medelålders, nämligen att 50-åringar vid fastställande av turordning får dubblera 5 års anställningstid, vidare att den som jobbat, sagt upp sig och sen återkommer även får räkna den tidigare anställningstiden och att det i slutändan, vid lika anställningstid, är ''age before beauty'' som gäller. Herr talman! Angående dessa tre regler hade jag tänkt yrka bifall till motion A15 yrkande 2, 3 och 4. Men tydligen går detta inte av procedurtekniska skäl. Jag får väl i stället lova att återkomma i frågan.

Herr talman! Det är en god avsikt bakom motionen. Det skall ingen förneka. Men det hindrar inte att det uppstår problem. Jag tycker att det är mycket begärt att anamma motionen rakt upp och ned. Faktum är att första klämmen om fler undantag handlar om att göra turordningskretsens undantag än fler. Utskottet har självt pekat på att detta inte är utan problem. Genomgående för de personer som Karin Pilsäter nämnde som hade svårt att få jobb var att de hade en bra utbildning. Det är naturligtvis en väldigt stark resurs i sammanhanget. Detta jämförde hon med det krav hon reser på att personer över 45 år inte skall få tillgodoräkna sig en extra anställningsmånad intill en viss nivå. Detta innebär att de som är 45 år eller mer, ofta med en kort skolutbildning, och med en otidsenlig yrkesutbildning, skulle i den svaga situationen inte få behålla den fördelen. Herr talman! Jag tror att det är nödvändigt att fundera länge innan vi tar de radikala steg som föreslås av dessa ungdomar.
Herr talman! Jag begärde inte att utskottet rakt upp och ned skulle anamma förslaget. Men jag tycker att det hade känts bra om utskottet hade resonerat omkring dessa mycket stora problem i stället för att på ett par meningar avfärda det hela med hänvisning till en utredning, som förmodligen inte ens kommer jobba med dessa frågor. Elver Jonsson pekar just på det som är problemet, nämligen att fel människor får för dyra pengar ännu mera utbildning. De som redan har långa utbildningar får gå på praktik, folkhögskolekurser, AMS-utbildning och ännu mer högskola, medan de som verkligen är i behov av utbildning och har många år kvar på arbetsmarknaden skyddas kvar på arbetsplatsen och ges inte denna ''kick''. Det vore oerhört mycket mer samhällsekonomiskt och mänskligt korrekt att se till att de som har korta och dåliga utbildningar får mer utbildning och de som redan har mycket utbildning i stället får göra nytta.
Herr talman! Karin Pilsäter pekade själv på den stora kungsvägen till att lösa problemet. Det handlar om nya jobb. Det är klart att om det inte finns nya jobb betyder dessa åtgärder förhållandevis litet. Det finns ändå anledning att se efter dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det behöver inte bara vara fråga om personer i en viss ålder utan även underrepresenterat kön, invandrare, handikappade osv. Då är det viktigt att det finns undantagsregler som gynnar just de svaga.
Herr talman! Om vi skall få fler jobb måste det finnas företag som är livskraftiga. Siab-chefen Jan Jeppsson skriver: ''Turordningsreglerna, ''sist in först ut', slår ut så gott som alla yngre inom byggbranschen. Unga och duktiga medarbetare sugs upp av annan industri och kommer aldrig tillbaka till vår bransch. Vi är på väg att få en helt snedvriden åldersstruktur.'' Det är inte genom att konservera en bransch som de nya jobben kommer fram. Det är genom att se till att de rätta människorna får vidareutbildning och, herr talman, inte genom att med hjälp av otillbörliga privilegieregler gynna en specifik kategori.

Herr talman! De senaste dagarna har vi här i kammaren talat mycket om att skapa arbetstillfällen, behålla arbetskraften o.dyl. Jag vill uppehålla mig en kort stund vid de permitteringsregler som gäller i dag. Det är inte vettigt att företagarna skall betala en stor del av permitteringslönen direkt efteråt. Det leder bara till en sak: I stället för att permittera folk, som kanske hade fått vara kvar i arbetslivet, så säger man upp dem. Personer från många företag har ringt mig och sagt: Tyvärr har vi inte råd att betala några dyra permitteringslöner, utan vi säger upp människor i stället. Vem drabbar detta? Jo, först och främst de unga. I och med att vi har turordningsreglerna på toppen av alltihopa så åker de unga ut. Självfallet drabbar det ungdomarna! Nu har -- hör och häpna! t.o.m. vissa fackföreningar reagerat på att permitteringsreglerna är felaktiga. Då borde det väl inte vara så svårt för oss i denna kammare att enas kring dessa idiotiska lagar? Men jag måste också angripa facket litet grand. När jag hade eget företag för drygt fyra, fem år sedan ville jag anställa två ungdomar. Jag gick till arbetsförmedlingen och sade att jag ville ha två ungdomar, därför att jag hade så fruktansvärt mycket jobb och var ensamföretagare. Vi skall försöka få fram två ungdomar till dig, sade man. Efter två veckor ringde facket och sade att jag måste teckna ett separatavtal med dem. Jag sade att jag inte var med i SAF, att jag hade ett eget bolag och ville ha hjälp i ett antal månader. Eventuellt skulle jag kunna anställa någon av ungdomarna sedan. Nej, sade de, du måste teckna separatavtal med oss. Måste jag det enligt lag? frågade jag. Nej, inte enligt lag, men annars skall vi se till att du drabbas av vissa blockader, blev svaret. Vad är det för samhälle vi lever i? Bert Karlsson talade om maffian förut. Är det maffiastil vi vill ha i Sverige? Det verkar inte bättre. Jag anställde inte ungdomarna utan bad killen från facket att dra någonstans där det var varmt. Sedan jobbade jag från sju på morgonen till elva, tolv på nätterna. Jag jobbade över och såg inte min familj på fyra, fem månader. Men jag anställde ingen bara för att facket ville teckna separatavtal med mig. Vi kan inte leva under sådana förutsättningar! Jag hoppas verkligen att man ser över det här med permitteringsregler och sådant snabbt -- inte bara för företagens skull utan för dem som arbetar i företagen i dag. Låt åtminstone dem som inte är arbetslösa behålla sina jobb, är ni snälla! Jag yrkar givetvis bifall till vår reservation beträffande permitteringsregler.

Herr talman! I den förra debatten om arbetsmarknadspolitiska åtgärder diskuterades bl.a. ungdomsarbetslösheten. I fokus för den debatten stod vilka åtgärder staten kan vidta för att ge ungdomar jobb i olika typer av projekt och liknande. I den debatten nämndes dock inte att dagens regler för arbetsrätten aktivt motverkar ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och leder till att ungdomar så gott som alltid får gå först när företag och offentlig sektor tvingas säga upp personal. Att se till att ungdomar får jobb handlar inte bara om att ge pengar till olika typer av projekt utan också om att ta bort de regler i Lagen om anställningsskydd som aktivt motverkar ungdomar och gynnar de medelålders. I Karin Pilsäters och min motion beskriver vi de problem som dagens turordningsregler medför. Unga männniskor har ofta en kort anställningstid och får därför gå först när företag och förvaltningar säger upp folk. Vi är besvikna på utskottsbetänkandet, där man inte anstränger sig det minsta för att argumentera i sakfrågan. I betänkandet skriver man att dessa frågor kommer att behandlas senare, i andra propositioner. Jag tycker att det en sanning som kräver en viss modifikation. Det är ytterst osäkert om några förslag i den här riktningen över huvud taget kommer att väckas. Men det var ett mycket bekvämt sätt för utskottet att slippa argumentera i sak. I dag missgynnas ungdomar till förmån för de äldre. Det finns en gräddfilsregel i LAS, där det sägs att anställda över 45 år får räkna sina anställningsår dubbelt när turordningen vid uppsägning skall göras upp. Det innebär att en 25-åring som varit anställd i två år sägs upp före en 45-åring som varit anställd i ett år och en månad. Försvararna av dagens arbetsrätt påpekar ofta och gärna att det är rättvist att anställningstid skall utgöra grunden för turordningen. När det gäller de medelålders upphör dock det argumentet att gälla. Plötsligt skall inte anställningstid längre gälla som kriterium. Äldre skall gynnas framför yngre. Utskottet anstränger sig inte heller på denna punkt för att det i fortsättningen inte skall vara så. Äldre med stark ställning på arbetsmarknaden gynnas även på andra sätt. Om man frivilligt säger upp sig för att senare gå tillbaka till samma arbetsplats får man tillgodoräkna sig det totala antalet anställningsår när turordningen görs upp. Det innebär att mämniskor som faktiskt sagt upp sig frivilligt för att arbeta någon annanstans gynnas framför dem som troget stannat kvar på en och samma arbetsplats. Återigen gynnas de äldre på bekostnad av de yngre! Inte heller i denna fråga anstränger sig utskottet för att förklara varför det skall vara på detta sätt. Ungdomsarbetslösheten är ett av de stora hoten inför framtiden. Unga människor med lång utbildning bakom sig kommer inte in på arbetsmarknaden. Andra hade tagit sig in men slogs omedelbart ut igen när företagen började säga upp personal. Detta är ingenting mindre än en katastrof. En ung civilingenjör som inte relativt omgående får jobb efter utbildningen riskerar att få se sin utbildning förlora i värde för varje dag som går. Till dessa människor kan vi inte säga: Utbilda dig mera! De har ju redan en utbildning som har givit dem skulder på hundratusentals kronor. Nu får de inget jobb, trots att de är välutbildade, och när konjunkturen vänder riskerar de att bli förbisprungna av dem som har en ännu färskare utbildning. Vi måste komma till rätta med dessa problem. Vi måste våga tänka i litet nya banor och inte bara hänga fast vid gamla regler som gynnar de medelålders. Jag anser inte att arbetsmarknadsutskottet har gjort tillräckligt på denna punkt.

Herr talman! Riksdagens ledamöter! I går var en dag som jag aldrig kommer att glömma; den saken är klar. Den började egentligen redan i söndags, vilket är märkligt. Mitt i natten till måndag ringer telefonen och en okänd person säger: Jag tycker inte om den politik som ni för. Jag begrep ingenting, därför att ingen svarade mig i andra ändan. När jag kom hit till riksdagen fick jag läsa Aftonbladet. Mitt fackförbund Metall hade satt in en annons där man desinformerade sina egna medlemmar, spred lögner och uppmanade folk att ringa till oss som har gjort dessa hemska saker, som vi ju inte har gjort. I går kom 30 000 människor hit, beordrade av särintressen som Socialdemokraterna osv. Ni skall få en liten bild i julklapp av mig: Vi ser en gubbe som står ibland dessa 30 000 människor och kliar sig i huvudet. Ovanför ser vi en massa fallskärmar, bl.a. en från BPA. Runt denne byggnadsarbetare som har blivit arbetslös står det skrivet: rättvisa, solidaritet, broderskap, ärlighet, förtroende, lönepolitik, fördelningspolitik, ekonomi, lika inför lagen. Det är bra! Hela dagen i går var ett skådespel utan like. Debatten om finanspolitiken började, men socialdemokraterna sprang ut och in i kammaren och avlöste varandra för att kunna vara med bland sina egna och dela ut flygblad. De fördröjde debatten! Men debatten gick vidare, och vi kom in på betänkande AU4. Då var klockan 22.30 på kvällen. Jag satt i kammaren praktiskt taget ensam. Helt plötsligt strömmade det in en mängd ledamöter i kammaren. Jag tänkte: Vilket plötsligt intresse kl. 22.30! Jag är inte så gammal i kåren att jag kan säga vilka som är vilka. Monica Öhman höll ett glödande tal. När hon avslutade sitt anförande förstod jag varför alla kommit till kammaren. Man applåderade våldsamt och ställde sig upp för att instämma med talaren. Jättebra! Sedan går vår egen Simon Liliedahl upp i talarstolen kl. 22.50. Vad händer då med respekten för riksdagens ledamöter? Alla som blivit ditkommenderade av några går ut igen, fastän man vet att sammanträdet är slut om 10 minuter. Vad är det för skådespel i denna kammare? Helt fantastiskt och märkligt! Monica Öhman talade i går om att lagstiftningen skall vara så enkel som möjligt. Jag håller med om det. Låt oss titta i Sveriges rikes lag, 1993 års upplaga, s. 447 handelsbalken 1, 36 § avtalslagen. Jag skall läsa upp vad som står där, det är glasklart. Vem som helst begriper det, även ni mina damer och herrar. Så här står det: ''Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.'' Det är jättebra. Det finns en mängd gubbar som på skattebetalarnas bekostnad har roffat åt sig en massa miljoner. Varför agerar vi inte? Nu skall kanske herr talmannen klubba av mig, men vad gör det?
Herr talman! Detta gäller väl arbetsrätten om något. Vissa kan tala om alla möjliga saker, och det tillåts. Men all right, jag skall fatta mig kort. Oscar Wilde har sagt: Man lär av historien att man inget lär av historien. Jag tycker att det är bra sagt. Det gör vi faktiskt inte. Jag frågar mig: Hur många i denna kammare har varit ute i arbetslivet på den senaste tiden? Är felet att vi är för gamla? Jag tycker att Karin Pilsäters anförande och repliker bevisade detta. Vi tar inte hänsyn till verkligheten. Jag har själv, som jag sade, varit arbetare. Jag har varit med i facket under alla de år jag har varit arbetare. Och facket, mina damer och herrar, har faktiskt stökat till det något otroligt. Det representerar ett särintresse utan like. Det har talats så brett och vackert om olika saker och ting, men vad gör vi för att skapa jobb? Nej, vi gör inte så mycket. Jag skall sluta här för att jag inte skall komma att tänka på något annat. Jag skall lägga en liten julhälsning, en trycksak, i ledamöternas fack. Där föreslås en lösning på problemen. Jag ber er: Kasta den inte i papperskorgen, utan ta hem den och läs den. Efter jul och nyår kanske vi kan ta upp det som där föreslås för att tillsammans rädda Sverige. Jag passar på att önska herr talmannen och alla övriga en God Jul. Tack för mig.

Herr talman! Jag vill först säga att jag uppskattade mycket Karin Pilsäters och Lotta Edholms fräscha och friska synpunkter. Det är fullt klart att dagens unga högutbildade är diskriminerade. Jag har tagit upp detta i min motion, och jag kommer på mitt sätt att verka för att hjälpa unga välutbildade att få jobb. Jag skall nu ta upp en sak som jag inte hann med i går kväll när vi började diskussionen om AU4. Det gäller fallskärmsavtalen. Ny demokrati har i två motioner, som avstyrkts av arbetsmarknadsutskottet, föreslagit att en utredning skall tillsättas med uppgift att skapa regler mot missbruk inom statliga och kommunala bolag. Dessa motioner skickades till arbetsmarknadsutskottet, då det troligtvis ansetts att fallskärmsproblemen i någon mån är relaterade till LAS. Vid friställningar förhandlar arbetstagaren och arbetsgivaren i de flesta fall om skadestånd, baserat på ett visst antal månadslöner, normalt 6--18 månader. Med viss logik kan man kanske hävda att samma regler bör gälla för de anställdas chefer, dvs. Det är ett riskfyllt arbete att vara VD. VD utnämns för ett år i sänder. Den lagliga uppsägningstiden är allt mellan 1 och 364 dagar. Inom den etablerade tillverkningsindustrin, som jag råkar känna till, är det trots detta sällsynt med fallskärmsavtal. Sådana avtal begärs av chefer som är svaga och som inte tror på sig själva. Det verkar symtomatiskt att de flesta och mest förmånliga fallskärmsavtalen tycks finnas inom den statliga och den kommunala sektorn. Jag föreslår att den fallskärmsutredning som vi motionerat om så småningom skall tillsättas och att den får möjligheter att koppla ihop de kollektivanställdas skadestånd vid oberättigad uppsägning med villkoren för företagsledningens fallskärmsavtal. Det är synpunkter som i veckan framförts av bl.a. Man frågar sig: Vad har regeringen gjort för att lösa problemen med de statliga fallskärmsavtalen? Av arbetsmarknadsutskottets betänkande 4 framgår att Finansdepartementet i början av 1993 utfärdat riktlinjer för anställningsvillkoren i statligt ägda kreditinstitut. Vidare har man låtit Redovisningskommittén överväga om särskilda redovisningsregler är nödvändiga för fallskärmsavtal. Vidare har regeringsrådet Hamndahl och advokaten Rudbeck undersökt och granskat de statliga bankernas fallskärmsavtal. Det finns mycket att göra. Vi är speciellt ledsna över att en utredning inte kommit till stånd. Jag kommer därför separat i en interpellationsdebatt att ta upp det hela. Där är alla hjärtligt välkomna att delta.
Herr talman! Jag skall försöka hålla mig till ämnet i denna debatt. Nu mot slutet har det varit en del talare som inte gjort det. Jag tänkte i detta sammanhang kommentera Lotta Edholms och Karin Pilsäters inlägg med anledning av deras motion. Ett tag funderade jag på att avstå -- med sådana vänner behöver man inga fiender. Med tanke på att de två senaste talarna båda instämde i vad Karin Pilsäter och Lotta Edholm framfört kan det kanske vara överflödigt. Men jag tar mig ändå friheten att diskutera frågan utifrån de ungas perspektiv. Påfallande många har under debatten sagt att det här förslaget är bra för ungdomar, att det är med tanke på ungdomar som man lägger fram det här förslaget. Påfallande många har varit äldre farbröder, ända fram tills Karin Pilsäter och Lotta Edholm gick upp i debatten. Det tycker jag var trevligt. Jag tror inte att man i någon enighet direkt kan säga att det här förslaget är bra för ungdomar. Det viktigaste med tanke på ungdomars situation på arbetsmarknaden är det som diskuterades i går, nämligen att inte i första hand se till att vi får konkurrens om arbetstillfällena och att de unga skall konkurrera ut de äldre, utan faktiskt att skapa arbetstillfällen. Utifrån internationella erfarenheter kan man för det första konstatera att det inte finns något benhårt sammanhang mellan å ena sidan mindre omfattande arbetsrättslig lagstiftning och lägre arbetslöshet. Jag tror inte att det finns någon internationell erfarenhet som bevisar detta. För det andra kan man konstatera att den borgerliga regeringen genom sin politik på väldigt många områden har gjort ungdomar arbetslösa. Karin Pilsäter nämnde tidigare ett antal personer. Jag skulle själv från min egen erfarenhet kunna berätta om Kristin, 22, som aldrig har haft ett fast jobb inom landstinget, men som däremot har vikarierat ett antal år. Nu förlorar hon sitt jobb, därför att landstinget får mindre resurser. Jag skulle kunna berätta samma historia om Susanna som har gått på ungdomspraktik och som inte har fått någon chans till ett riktigt jobb, fast hon egentligen utför riktiga arbetsuppgifter. Ungdomspraktiken har slagit ut det riktiga jobbet, eftersom det är mer lönsamt för arbetsgivaren att ha det så. Den grundläggande fråga som måste ställas är om ungdomar tjänar på en ökad otrygghet. Det är de facto vad Karin Pilsäters och Lotta Edholms motion innebär. Fler skall undantas från turordningsreglerna. Mitt svar på den frågan är nej. För ett antal månader sedan publicerades i medierna en uppgift om listor på Saab Automobil i Trollhättan. Man ville göra undantag från turordningsreglerna och man angav vilka som i så fall skulle undantas. Det var påfallande många unga tjejer, småbarnsföräldrar som var mycket borta från jobbet -- alltså en besvärlig grupp för arbetsgivare -- och tjejer med mensvärk. Jag vill på något sätt ha det bevisat, att det är unga grabbar och tjejer som kommer att gynnas. Jag tror att det framför allt är gruppen 35--40-åringar som är oerhört intressant för arbetsgivaren. Man bör nog iakkta litet försiktighet här. Å andra sidan kan man ibland höra argumentet att det är viktigt att kunna bevara kompetensen och att kunna få in ungdomar. Jag ansluter mig till detta synsätt. Jag tycker att ungdomar är oerhört viktiga, och det är viktigt för svenskt näringsliv att få in ungdomar i arbetslivet. Men jag får det inte riktigt att gå ihop när samma människor som säger detta också kämpar för ungdomslöner i en eller annan form, samtidigt som de så högt värderar ungdomar. Antingen är ungdomar kompetenta, och då bör de få en chans på arbetsmarknaden och få en hyfsad lön, eller också är de inte kompetenta. Min slutsats är ganska klar i det sammanhanget. Karin Pilsäter sade i sitt anförande att hon tycker bra om förutsägbarhet. Hon anser att vi skall ha lagstiftning på detta område. Då måste man fråga sig om man skall gå efter ålderskriteriet, eller rättare sagt utifrån hur många år man har jobbat. Jag tror att vi kan vara eniga om att det finns områden där det skulle behövas en översyn. Vi har diskuterat t.ex. fördubblingar och om de som frivilligt har slutat skall få tillgodoräkna sig detta. Avsikten med Arbetsrättskommittén, som den gamla socialdemokratiska regeringen tillsatte, var att den skulle se över regler av den här typen. I och med de stenhårda krav som har ställts på att man skall bryta ner avsevärda delar av turordningssystemet har det tyvärr inte gått att föra en sådan dialog. Jag instämmer i er analys när det gäller att det antagligen inte är ungdomsperspektivet som har varit det främsta, vare sig i kommitté eller utskott. Om man inte skall ha antal år på arbetsplatsen som kriterium och om man vill ha den här tryggheten, måste man kunna ange det andra kriteriet. Vad är det som skall skapa förutsägbarhet och trygghet för de anställda? Det har man faktiskt inte angett. Denna trygghet är lika viktig för ungdomar som för vilken annan grupp i samhället som helst. Jag tror inte att någon här i kammaren kan säga att det är ungdomar som kommer att vinna på att tryggheten bryts ner i anställningen. Därmed ställer jag mig bakom de reservationer som den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet har avgett.
Som gammal man har jag blivit så påverkad av ungdomsanstormningen här att jag glömde meddela att jag för tids vinnande drar tillbaka mitt yrkande angående reservation nr 9.
Herr talman! Först vill jag tacka Martin Nilsson för att han gick upp i denna debatt. Det är nämligen ingen annan socialdemokrat som har varit intresserad av att diskutera hur lagen om anställningsskydd faktiskt drabbar ungdomar. Jag är mycket glad för att Martin Nilsson begärde ordet. Det är väl ett tecken på Martin Nilssons ungdom att han fortfarande tycker att detta är intressant och att han inte har ''bäddats in'' i de regler i LAS som ger medelålders och äldre bättre anställningstrygghet än unga människor. Jag noterar också att Martin Nilsson i väldigt hög utsträckning koncentrerade sig på att det råder arbetslöshet i Sverige i dag och på att man borde koncentrera resurserna på att försöka få ned denna arbetslöshet. Det tycker jag också. Men just nu diskuterar vi hur lagen om anställningsskydd faktiskt diskriminerar unga människor. Jag vill också säga till Martin Nilsson att idéen om att göra ett ytterligare undantag i turordningen var bara framkastad av Karin Pilsäter och mig, eftersom vi tyckte att frågan var angelägen att diskutera. Vi står inte kvar vid vårt yrkande, eftersom vi anser att de förändringar som riksdagen nu kommer att besluta om är mycket bra. Men de regler som ytterligare gynnar äldre på yngres bekostnad borde faktiskt förändras. Jag är mycket glad över att Martin Nilsson inte stenhårt binder sig fast vid dessa regler, utan att han säger att det kan behövas en översyn. Det bådar gott för framtiden.
Herr talman! Jag instämmer i Lotta Edholms slutsats. Det är viktigt att se över anställningstryggheten och arbetsrätten. Det var bl.a. därför som Arbetsrättskommittén tillsattes. Jag tycker att det är tragiskt att kommitténs arbete och det förslag som riksdagen i dag behandlar har så att säga låsts fast vid dogmatiska företeelser, att man till varje pris måste skapa möjligheter till undantag. Jag tror inte att det är bra, vare sig för Sveriges ekonomi, svenska företag eller för ungdomar. Jag tror att Lotta Edholm och jag är överens om att vi skall ha ett sådant här system. Då finns det ett behov av en stark förutsägbarhet. Med de undantag som i dag medges rycker man undan förutsägbarheten, vilket skapar otrygghet på arbetsplatserna såväl för ungdomar som för äldre. Det är djupt skadligt för landets ekonomi. Jag tycker att det vore bra om man kunde komma överens. Nu är det tyvärr inte samförstånd och diskussion det som mest har präglat debatten. Jag tror att man har gått väldigt långt för att tillgodose framför allt Svenska arbetsgivareföreningens intressen. Om man lyckas med att uppnå samförstånd kring ett systen med förutsägbarhet, tycker jag att man bör se just på ungdomars situation. Det är vi nog överens om. Den situation som ungdomar står inför i dag är inte helt tillfredsställande. Det håller jag också med om.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att det är roligt att också Martin Nilsson är intresserad av att titta närmare på dessa frågor. Det behövs verkligen en översyn. Martin Nilsson talade om ungdomslöner i sitt anförande. Jag vill bara påpeka att det är någonting som vi över huvud taget inte har tagit upp i vår motion. Jag tycker att alla människor skall ha betalt efter sin kompetens, oavsett om de är unga eller gamla. Martin Nilsson talade också om att reglerna skall vara förutsägbara. Jag vet inte om det är så förutsägbart att man skall kunna tillgodoräkna sig dubbla anställningsår bara för att man har råkat fylla 45 år. Jag tror att det är väldigt många yngre männsikor som tycker att det inte alls är så förutsägbart att det är på det sättet, eftersom många människor -- framför allt från Martin Nilssons eget parti -- alltid hävdar att det är den exakta turordningen som skall gälla. Dessa regler ger medelålders människor sådana ytterligare fördelar som yngre männsikor inte får, och det är framför allt det som jag vänder mig emot.
Herr talman! Är det någonting som är förutsägbart borde det väl vara just när man fyller 45 år. Det borde man känna till. Lotta Edholm m.fl. på den borgerliga kanten har tyvärr just röstat igenom ett system med ungdomslöner, i dagligt tal kallat ungdomspraktiksystem. Det är egentligen inte detta som debatten här handlar om. Jag konsterar bara att det påfallande ofta är samma personer som säger att ungdomar inte får plats på arbetsmarknaden på grund av LAS -- fast de egentligen skulle ha fått plats, eftersom de är kompetenta -- och som ställer krav på ungdomslöner därför att ungdomar som inte är tillräckligt kompetenta måste kunna komma in på arbetsmarknaden. Det tycker jag är en djupt inkonsekvent syn. Jag försökte framhålla att ungdomar är kompetenta att slå sig in på en arbetsmarknad där det finns tydliga regler och där man inte överlåter hela ansvaret till arbetsgivaren, samtidigt som de skall ha en lön som de kan leva på. Det är en oerhörd skillnad i den praktiska politiken mellan regeringsförslagen och den syn som i alla fall jag företräder och som jag hoppas att också Lotta Edholm företräder när hon debatterar här. Jag hoppas också att Lotta Edholm så småningom skall börja rösta för förslag som är i enlighet med den linjen.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår Martin Nilssons argumentation. Jag trodde att vi pratade om arbetsrätten och inte om ungdomslöner. Jag tycker fortfarande att kompetens skall vara avgörande för lönen här i Sedan bara ytterligare en liten kommentar till detta med 45-åringarna. Det är klart att man som 45 åring kan förutsäga att man skall fylla 45 år. Men det kanske är litet svårt för 23-åringarna på ett företag att veta att någon fyller 45 år och därmed svischar förbi turordningsreglerna.

Herr talman! Vi skall nu debattera tjänsteinkomstbeskattningen. Jag skall inte kommentera de punkter som vi är överens om i utskottet. I våras beslutade riksdagen om uttaget av statlig inkomstskatt. Beslutet innebar att grundavdraget vid den statliga taxeringen slopas vid 1995/96 års taxering. I propositionen lägger nu regeringen fram förslag till dessa lagändringar. Herr talman! Här går en mycket klar skiljelinje mellan oss socialdemokrater och den borgerliga majoriteten i utskottet. Vi har med kraft avvisat regeringens förslag om tillfällig minskning av grundavdraget vid taxering till den statliga inkomstskatten. I stället har vi föreslagit att den statliga inkomstskatten skall höjas med 5 % för inkomster över brytpunkten, och detta är klart fördelningspolitiskt överlägset majoritetens förslag. Dessutom skulle statskassan få en inkomstförstärkning med 2 miljarder kronor. Herr talman! Det förs just nu en omvänd Robin Hood-politik i detta land. Man tar från de fattiga och ger till de rika. Jag kan bara konstatera att det går miljardbelopp efter miljardbelopp till kapitalägare och företagare. Alla skatteskärpningar drabbar hushåll med små och medelstora inkomster. Detta sker samtidigt som kraven på stora besparingar drabbar redan svårt utsatta grupper. Jag tänker främst på de arbetslösa. Vi reagerar mot majoritetens missvisande beskrivning av 1990 års skattereform. Denna reform utgjorde en genomgripande omläggning med stora ändringar i syfte att bl.a. neutralisera de skattelättnader för höginkomsttagare som en sänkt marginalskatt innebar. Målsättningen var att skapa en bättre grund för socialpolitiska åtgärder av olika slag. Jag hade för litet drygt ett år sedan ett hopp om att Centerpartiet och eventuellt kds -- jag tänker på Harry Staaf -- skulle ha litet känsla för detta med fördelningspolitiska åtgärder. Men jag kan nu tyvärr konstatera att det just nu förs Moderat politik i detta land, inte minst på skattepolitikens område. Det är konstigt att centerpartister och kds:are kan tiga still med denna politik. Den ekonomiska situationen i Sverige innebär bl.a. att statens och kommunernas finanser har försämrats dramatiskt och att angelägna uppgifter på olika välfärdsområden har trängts ut. Redan utsatta grupper har drabbats, och klyftorna i samhället har vidgats kraftigt. Det är Moderat skattepolitik. Den höga arbetslösheten har lett till en ökad utslagning och stora problem som hotar att bli bestående. Dessa problem, och de lösningar som krävs, innebär svåra uppoffringar för flertalet hushåll i detta land. För att en politik med denna inriktning skall lyckas är det nödvändigt att den har en bred förankring i samhället och att bördorna bärs rättvist av dem som har arbete och goda inkomster. Det stod Anne Wibble och talade om i går i debatten. Men man kan inte se ett spår av det i konkret politik. En försämring av grundavdraget är helt fel, eftersom en sådan åtgärd är direkt åtstramande i ett läge där efterfrågan i stället behöver stimuleras. Herr talman! Så till den mycket uppmärksammade frågan om reseförmåner för SJ och SAS-anställda, vilken behandlas i detta betänkande. Enligt gällande principer är fria eller subventionerade resor i princip en förmån som bör beskattas i likhet med andra förmåner i tjänsten. Den kritik som har riktats mot propositionen visar emellertid att det är förenat med stora problem både för företagen och förmånstagare att genomföra en beskattning som grundar sig på en värdering av varje enskild resa. Det har inte heller riktats sådana anmärkningar mot rabattsystemet inom SJ och SAS att det från allmän synpunkt finns skäl att motverka dessa rabatter genom alltför rigorösa och ohanterliga regler, vilket förslaget i propositionen innebär. Tvärtom fyller rabattsystemet viktiga personalpolitiska och sociala funktioner. Jag kan för kammaren tala om att jag fått åtskilliga ilskna telefonsamtal och brev från dem som berörts av förslaget om försämrade regler. Det är ca 140 000 inom SJ som är berättigade till frikort. Det är anställda, anhöriga och pensionärer i SJ, Banverket och SJ:s helägda dotterbolag. Var och en åker 4--5 gånger per år, vilket innebär ca en halv miljon resor. Detta kan SJ med dagens schablonregler administrera utan krångel för den enskilde och för SJ. Statens skatteintäkter med dagens regel blir ungefär lika stora som med det nya förslaget, där varje enskild resa skall bokföras och skattebeläggas. Riksskatteverket och SJ när 1990 års skattereform infördes. Schablonen har accepterats av alla, inklusive anställda och pensionärer, som ett enkelt och praktiskt system under de tre år den funnits. SJ fick inte utredningen på remiss i höstas, men skrev ändå ett remissvar till Finansdepartementet där man pekade på de mycket svåra administrativa problem och kostnader som drabbar SJ, frikortsberättigade och även skattemyndigheterna om Bo Lundgrens förslag går igenom. Kostnaden för SJ skulle uppgå till ungefär 5 miljoner kronor per år. Därefter skulle kostnaden kunna minska om man fick lägga upp ett dataregister över uttagna resor. Det är bra att även utskottet fick litet kalla fötter när det upptäckte att det inte fanns majoritet för regeringens förslag. Under utskottsbehandlingen har Ny demokrati anslutit sig till det i vår motion. Därför fick vi majoritet för ett förslag som gäller personalen i SJ och SAS. De skall ha rätt till personalreseförmåner. Under den här punkten finns det alltså en reservation till utskottets betänkande från Centern, och jag yrkar härmed avslag på denna reservation. Däremot har vi socialdemokrater i ett särskilt yttrande skrivit att vi kan tänka oss en höjning av förmånsvärdena. Så till slut några ord om vår reservation om bilförmånerna. Vi socialdemokrater tycker att värdet av bilförmån bör göras mer beroende av hur mycket man kör privat. Det är viktigt från både miljöpolitisk och fördelningspolitisk synpunkt. Utredningens förslag skulle ha vållat administrativa svårigheter och kontrollproblem. Enligt vår mening är det viktigt att snabbt hitta fram till enkla lösningar på detta område. Vi har också ett särskilt yttrande när det gäller lunchförmåner. Jag anser, herr talman, att motionerna om lunchförmåner inte skulle ha väckts med anledning av den här propositionen. Det finns inget i propositionen som behandlar just lunchförmåner. Det har rått bred enighet om att effekterna av beskattningen av lunchförmåner bör undersökas och att beskattningsfrågan bör anstå i avvaktan på resultatet av utredningen. De rapporter som hittills har redovisats är preliminära och slutresultatet kommer att redovisas inom kort. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det här ärendet, SkU10, behandlar vi översyn av tjänsteinkomstbeskattningen. Anita Johansson har redogjort för skatten på förmåner för personalen i SJ och SAS. Vi i Ny demokrati vill gå ännu längre. Vi vill gå tillbaks till det som gällde före skatteuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Då var det ingen skatt över huvud taget på de här förmånerna. Eftersom vi inte fick något gehör för det i skatteutskottet har vi gått med Socialdemokraterna och låter de schablonregler som Riksskatteverket har infört gälla. Jag skulle vilja se den regering som höjer beskattningen på schablonbeloppet i framtiden. Det skall bli mycket intressant. Jag tror inte att det kommer att ske. Sedan talade Anita Johansson också om beskattningen på lunchförmåner. Den har faktiskt inte gett några 1--2 miljarder, som man trodde, herr talman. Som det ser ut i dag har den gett 150 miljoner kronor. Då kan man fråga sig varför vi inte kan återgå till att ha fria lunchförmåner för de anställda. Herr talman! Jag är helt övertygad om att det finns en majoritet i denna kammare för att återgå till de gamla bestämmelserna. Men Socialdemokraterna gömmer sig bakom att den frågan inte skall tas upp i det här ärendet. Det är mycket lätt att komma undan sitt ansvar genom att säga den skall tas upp någon annanstans. Jag har pratat med folk i korridorerna, och jag tror att det finns en majoritet för ett sådant förslag hos Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Centern och Ny demokrati, och ändå gör vi ingenting åt det. Skall vi låta 5 000--7 000 människor till bli arbetslösa i den här branschen innan vi gör något? Jag har sedan jag kom in i riksdagen ganska hårt drivit frågan att lunchförmåner skall vara fria från beskattning både vad avser sociala avgifter och löneskatter. Det har visat sig att närmare en miljon människor har slutat att äta en rejäl lunch på dagen. De har med sig smörgåsar och annat. Var och en vet att detta på sikt leder till sämre folkhälsa. Företagen får t.o.m. sämre produktivitet. Jag förstår inte varför kammaren inte kan komma fram till ett resultat. Man vill avvakta den utredning som i stort sett är klar. Den tittar nu i sluttampen på hur mycket folkhälsan har försämrats. Det förvånar mig, men jag skulle däremot inte bli förvånad om det tillsätts en utredning som skall utreda om den här utredningen är riktigt gjord. Det finns en sak till som jag har tagit upp och som jag tycker är mycket viktig. Det gäller detta med ABS-bromsar, dvs. låsningsfria bromsar, och luftkuddar i nya bilar. Varför kan man inte genom en sänkt accis stimulera att sådana installeras, dvs. en sänkt skatt på de bilar som har ABS-bromsar och luftkuddar? Då stimulerar man marknaden att investera i detta. Den skattesänkning som uppkommer om kammaren kan besluta om skulle löna sig tiofaldigt i andra änden. Vi skulle få mycket färre svåra trafikskador och färre döda i trafiken. Men det är tydligen omöjligt att stimulera sådana saker härifrån. Jag förstår inte varför. Men när avgasreningen kom gick det bra att folk fick bidrag till att installera nya avgassystem på sina bilar. Här talar vi om säkerhet i trafiken, och då finns det inga sådana möjligheter. Vi i Ny demokrati tycker att det är ganska självklart att staten måste stimulera så att vi får en säkrare trafik. Det finns faktiskt stora vinningar att göra på detta. Kostnaderna för trafikskadorna är otroligt höga här i landet. Herr talman! Jag skall inte bli långdragen. Vi ställer oss naturligtvis bakom våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 4.
Herr talman! När det gäller lunchförmåner vill jag bara säga till Peter Kling att jag fortfarande inte tycker att de här motionerna skulle ha fått väckas med anledning av propositionen, men det är redan skett nu. Låt mig gå över till sakfrågan. Peter Kling är ganska ny i riksdagen. Vi har en tradition. Det är ett enigt utskott som har ställt sig bakom en utvärdering av lunchförmånerna. Vi brukar avvakta utredningsresultat, Peter Kling.
Herr talman! Jag anser att ert sätt att driva den här frågan, att den inte skall ligga i det här ärendet, är ett sätt att gömma sig, Anita Johansson. Ni ville komma ifrån det här ansvaret. Ni vet att era väljare vill ha bort beskattningen av lunchförmånerna. Det vet ni. Det finns ett mycket stort och kompakt motstånd mot beskattningen i er väljarkår. Det är framför allt arbetarna på golvet som drabbas av detta. Anita Johansson säger att vi har som tradition här i kammaren att vänta på utredningar som varar i två--fyra år. Jag började faktiskt att driva den här frågan för två och ett halvt år sedan. Jag vet att det finns en majoritet i kammaren som vill ta bort beskattningen på dessa förmåner. Skall vi vänta ytterligare två år till och låta x antal tusen människor mista sina jobb? Vi i Ny demokrati är här för att bryta detta mönster. Det skall inte vara tradition att långdra sådana här självklara frågor i två--fyra år.

Herr talman! Det är roligt att ha rätt, men det är ännu roligare att vinna gehör för sina ståndpunkter. Det senare händer mig tyvärr ganska sällan i riksdagen, herr talman. Ibland händer det dock. På skatteområdet har det hänt i en del frågor. Jag tar ut svängen litet grand här. Det har hänt t.ex. i frågan om sänkt moms på mat. Det har gällt höjd skatt på energi. Senare i dag skall vi behandla slopad skatteutjämningsreserv. Det är något som vi i Vänsterpartiet har drivit länge. Den saken är vi tacksamma för. I den här betänkandet har vi frågan om sänkt grundavdrag för höginkomsttagare. Det är mycket bra. Det är en sak som vi stöder. I detta betänkande får vi stöd för ett förslag till. Det är förslaget om höjd skatt på högre inkomster genom höjd skattesats. I det ena fallet, när det gäller grundavdrag, får vi stöd från regeringssidan. När det gäller höjd skattesats för högre inkomster får vi stöd av Socialdemokraterna. Det är värt att tänka på. För två tre år sedan tyckte Socialdemokraterna att man absolut inte kunde höja skattesatsen. De borgerliga partierna tyckte att man absolut inte kunde minska grundavdraget för höginkomsttagare. I båda dessa fall har de stora partierna nu anslutit sig till det lilla partiets ståndpunkter. Det tycker jag är jätteroligt. Det går att driva frågor. Förslaget om grundavdraget är mycket positivt. Men minskningen är för liten, och den gäller bara under två år. Det är beklagligt. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om att grundavdraget skall avvecklas helt när det gäller högre inkomstskikt och att det skall vara så för alltid. Det får vi återkomma till. Vi har fått stöd från Socialdemokraterna för förslaget om en högre skattesats. På några korta rader i betänkandet gör Socialdemokraterna en mycket väsentlig positionsförändring som inte har uppmärksammats i den politiska debatten. Förr föreslog Socialdemokraterna en tillfällig värnskatt under två år. När konjunkturen vände uppåt skulle man sänka skatten igen för de högre inkomstgrupperna. Det var naturligtvis omöjligt. Nu säger Socialdemokraterna att höjningen skall ligga fast till dess att Arbetsmarknadsfonden är i balans. Det lär dröja mycket länge. Vi i Vänsterpartiet har alltså fått gehör från Socialdemokraterna för vår ståndpunkt att höja skattesatsen med 5 procentenheter för dem som betalar statsskatt. Det är mycket bra. Jag är tacksam för att Socialdemokraterna har gjort denna ändring i sin politik -- lika tacksam som jag är över att de borgerliga partierna har ändrat sin politik när det gäller grundavdraget. Jag skall ta ut svängarna ytterligare litet grand, herr talman. Jag vill säga att dessa avsteg gäller skattereformen i sin helhet. Anita Johansson var inne på detta. Det är två avsteg från den stora skattereform som hade så oerhört många anhängare i denna kammare. Nu ser vi hur anhängarna blir färre och färre. Skattereformen får färre och färre försvarare. Det märks i det betänkande som skall debatteras härnäst, SkU11, där det föreslås att ännu en del av finansieringen av skattereformen skall ryckas bort. Det märks i skatteutskottets betänkande 15, där man rycker undan ännu en del av finansieringen. På punkt efter punkt river och sliter man i skattereformen. Vi i Vänsterpartiet tillhörde inte skattereformens främsta vänner. Det är ett understatement. Men det är intressant att se hur vännerna styckar upp det de var så stolta över. Det påminner mig om hur vi i min familj köper en chokladask vid jul, herr talman. Den är väldigt grann och stor och välfylld. På något sätt försvinner bitarna. Det är ingen i familjen som riktigt vet hur det går till. På samma sätt är det med skattereformen. Bit för bit försvinner ur det granna paketet. När riksdagen gör så här är det snart bara ett tomt skal kvar. Århundradets skattereform skulle ge sänkt skatt på arbete och höjd skatt på konsumtion och kapital. Men just nu, herr talman, genomförs 90-talets skattereform. 90-talets skattereform innebär sänkt skatt för företag och kapitalägare och höjd skatt för arbete och på hushållskonsumtion. Den stora innovationen på 90-talet är att man kallar höjda skatter för egenavgifter. Förr steg skatten med stigande inkomster. Nu växlar man över från öppna skatter till något som man kallar egenavgifter. De är i verkligheten konstruerade som skatter. Det är en övergång från ett progressivt skattesystem till ett regressivt skattesystem, för nu sjunker skatten med stigande inkomst. Herr talman! Jag tror att många politiker hoppas att den vintersnö som kommer skall dölja de höstbeslut man brukar fatta och att väljare, medier och allmänhet skall glömma dem och inte se helheten. Kammarens borgerliga och socialdemokratiska ledamöter sänkte hösten 1992 arbetsgivaravgiften med 4,3 procentenheter. Det var ett kalas på 13--14 miljarder för statskassan. Man höjde mervärdesskatten till 25 % och den reducerade mervärdesskatten från 18 till 21 %. Man införde egenavgift på 1 %. I går antog man förslag om en ny procentsats. De borgerliga ville höja avgiften till Arbetsmarknadsfonden och Socialdemokraterna ville höja sjukförsäkringsavgiften. Det var stor skillnad. Men för den som betalar var det ingen skillnad. Samma jämna procentsats skulle betalas i höjd skatt. På detta sätt höjer man skatten under namnet höjda egenavgifter. Nästa år skall de borgerliga partierna höja med ännu 1 procentenhet. Då har man höjt skatter som är avdragsgilla och som bara betalas upp till 7,5 basbelopp med 3 procentenheter för löntagarna. Det har man gjort under namnet egenavgifter. Det är en övergång till ett system där skatten sjunker med stigande inkomst. Det är 90-talets stora reform. Varken Bo Lundgren eller Socialdemokraterna vågar stå för de skattehöjningar man de facto pläderar för. Det är därför, herr talman, som vi i Vänsterpartiet under mom. 1 i vår meningsyttring har föreslagit att grundavdraget helt och hållet skall slopas för inkomsttagare som betalar statsskatt. Om nedtrappningen inleds vid inkomster på 156 000 om året får vi in 7,5 miljarder. Om man höjer skatten med 5 procentenheter från 20 till 25 % och lägger in ett extra skikt över 250 000 får vi sammanlagt in Man kan fråga sig om inte det verkar väldigt åtstramande på efterfrågan. Tänk då på den åtstramningseffekt som regeringspolitiken får på köpkraften, herr talman! Regeringen tar in 2 miljarder på det reducerade grundavdraget. Man tar in ungefär 10 miljarder i höjda egenavgifter -- summa summarum 12 miljarder. Regeringen tar bara in 3 miljarder mindre i åtstramning av köpkraft från skattebetalarna och hushållen än vad vi i Vänsterpartiet föreslår att man skall göra. Den stora skillnaden är att vi vill ta ut pengarna genom att låta skatten stiga med stigande inkomst. De borgerliga partierna -- Bo Lundgren och hans finansdepartement och utskottets majoritet -- tar ut ungefär samma belopp men på ett helt annat sätt. De föreslår att man skall betala mindre i skatt med stigande inkomst. Det är där den stora skillnaden mellan den borgerliga politiken och Vänsterns politik ligger. Det är underligt att Socialdemokraterna föreslår en höjning av skattesatsen men säger nej till en minskning av grundavdraget. Man kan ju göra båda sakerna, dvs. minska grundavdraget och höja skattesatsen. Då slipper man föreslå så många höjningar av egenavgifterna. Då behöver socialdemokraterna inte gå den vägen som väckte turbulens på deras kongress och föreslå höjda egenavgifter. Herr talman! Jag utesluter inte att det kan behövas höjda egenavgifter, men jag vill i det längsta undvika den metoden -- i varje fall när egenavgifterna konstrueras som rena skatter. Därför skall vi fortsätta på den väg som vi i Vänstern anvisar. Om vi slopar grundavdraget för högre inkomster och höjer skattesatsen slipper vi dölja skattehöjningarna under namnet egenavgifter. Herr talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 1.

Herr talman! Jag skall med hänsyn till det pressade tidsläget rent allmänt fatta mig kort och försöka hålla mig litet under den anslagna tiden. Utskottet föreslår att grundavdraget slopas vid den statliga taxeringen 1995 och 1996. Det innebär en skattehöjning för alla som tjänar över ca 200 000, utan att vi därmed höjer marginalskatten. Från Centerns håll ser vi det här som en riktig åtgärd, eftersom den har en klar fördelningspolitisk effekt, till förmån för människor i de lägre inkomstlägena. Socialdemokraternas motförslag innebär en marginalskattehöjning med 5 % samtidigt som kommunernas skatteintäkter minskar med 4,2 miljarder. Om kommunerna skall kompensera sig för det här inkomstbortfallet, drabbar det i första hand dem som tjänar mindre än 200 000. Vi anser därför att Socialdemokraternas förslag har en sämre fördelningspolitisk effekt än utskottets förslag. Det kanske inte var deras mening, men om man tänker efter inser man att det nog blir så. års taxering. Jag anser i och för sig att detta är ett i många fall för lågt belopp, men med hänsyn till det allmänna finansiella läget är det inte möjligt att höja, speciellt med tanke på att effekten av en höjning även i detta fall i första hand skulle drabba kommunerna, som är hårt drabbade ändå. Bro och färjeavgifterna får dras av vid sidan av schablonen. Utskottet föreslår att avdrag får göras redan vid 1994 års taxering, dvs. ett år tidigare än vad som föreslås i propositionen. Det är en praktisk fråga av relativt stor dignitet i de berörda regionerna som nu får en smidig lösning. Schablonbeloppen för avdrag för ökade levnadskostnader utomlands har ju så att säga varit vilande. De är högre än vad som gäller för resor inom landet. Avdragsbeloppen för resor inom landet reducerades genom skattereformen, medan de generösare reglerna för levnadskostnader utomlands har bibehållits i avvaktan på utredningens förslag. Nu föreligger detta förslag. Det föreslås där att schablonbeloppen övergångsvis begränsas till 70 % av dagens nivå. Även det här innebär en skatteskärpning för i första hand dem med ganska goda inkomster, och vi ser rent fördelningspolitiskt inget fel i det. Regeringspartierna har en reservation. Det gäller beskattningen av reseförmåner för anställda inom SJ och SAS, något som har tagits upp tidigare i debatten. Hela utskottet är överens om att propositionens förslag inte var godtagbart och att en enkel schablonbeskattning skall eftersträvas. Vi menar att Socialdemokraterna är obegripligt konservativa i den här frågan. De vill permanenta nuvarande schablonregler och accepterar inte en konstruktiv analys av olika möjligheter till schablonbeskattning. Det är beklagligt att Socialdemokraterna försvårar en förnyad, objektiv prövning av frågan, när det nu finns enighet om att regeringen skall återkomma med ett nytt förslag. Tyvärr måste man konstatera att Socialdemokraternas agerande i den här frågan -- även om det kanske inte har varit meningen -- innebär nackdelar för anställda inom SJ och SAS. Strikt tillämpat skall det ju 1994 ske en beskattning av varje enskild resa, allt enligt skattereformens förslag, den skattereform som Socialdemokraterna drev igenom för några år sedan tillsammans med ett annat parti. Ändrar vi inte på detta på något sätt kommer det att bli fråga om verkliga nackdelar för både anställda och företag. Utskottet utgår från att de nuvarande reglerna skall tillämpas i avvaktan på ett nytt förslag från regeringen. Det är ju regeringens intentioner att lägga fram ett sådant, och jag förmodar att skatteministern senare kommer att beröra detta. Det har i debatten också talats om beskattningen av lunchförmånerna, och detta är något som har diskuterats i kammaren åtskilliga gånger. Det har gjorts beställningar av utredningar och förslag hos regeringen. Utskottet förutsätter nu att regeringen skyndsamt ser till att slutföra beredningen av ärendet, och därmed avstyrker utskottet de aktuella motionerna. I betänkandet föreslås en rad förbättringar avseende beskattningen av bilförmåner, vilket också har berörts av bl.a. Anita Johansson. Vi når väl ändå inte vår målsättning att förmånsbeskattningen skall överensstämma med det faktiska privata bruket; det ligger en del praktiska svårigheter i att åstadkomma total rättvisa. Regeringen kommer att fortsätta beredningen av ärendet för att om möjligt få fram ytterligare förbättringar, som kan tillämpas fr.o.m. Utskottet gör i alla fall en del preciseringar avseende bilförmånen. Det gäller framför allt bilar som går i taxitrafik. Vi åstadkommer där en enklare och rättvisare beskattning. Problemen gäller framför allt taxi i glesbygd och andra som kör relativt litet både privat och i tjänsten men för vilka en betydande del av tiden så att säga går åt till passning. Socialdemokraterna har i den här delen reserverat sig. Min uppfattning är att de slår in öppna dörrar. Det verkar som att reservationen har tillkommit mera för ordningens skull, för att markera opposition. Jag tror att vi egentligen är relativt överens. Herr talman! Utskottet föreslår också att utländsk pension skall kunna jämställas med svensk folkpension. Även det är en praktisk rättvisefråga av mycket stor betydelse i de enskilda fallen. Här föreligger ingen meningsskillnad. Herr talman! Med det här vill jag yrka bifall till reservation nr 3 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Tage Påhlsson säger att regeringens förslag om ändrat grundavdrag är fördelningspolitiskt bättre än vårt förslag om att höja statsskatten över brytpunkten med 5 %. Jag förstår inte, herr talman, hur Tage Påhlsson räknar. Det är bara att konstatera att en person med väldigt låg inkomst, vi kan ta en feriearbetande studerande person som exempel, får en sänkning av den disponibla inkomsten med 5,1 %. Tar man däremot en högavlönad med en årsinkomst på över 400 000 blir sänkningen 1,2 %. Tycker Tage Påhlsson att det är fördelningspolitiskt rättvist? Det tycker inte jag. Som jag sade hade jag för något år sedan ett hopp om just Centerpartiet. Jag kommer så väl ihåg -- det gör säkert skatteministern också, eftersom vi satt i samma skatteutredning -- att Centern i utredningen om skatter ansåg att marginalskatten för dem över brytpunkten skulle vara 55 %. Nu när det är så kärvt, när vi i det här landet har så många arbetslösa och vi verkligen behöver mer pengar till statskassan, tänkte jag därför att Centern skulle ansluta sig till vårt förslag. Men ack nej, ack nej! Ni sitter i den moderata fällan. Det är bara att konstatera faktum, herr talman. Det är bra att ni ändrar er när det gäller de SJ anställda, men ni kunde tydligen inte ändra er fullt ut och yrka bifall till vår motion. Jag tycker att det är en rättvisefråga att de anställda inom SJ och SAS skall få behålla sina schablonregler. De har funnits i många många år, och alla är överens om att det är ett bra system.
Herr talman! Jag skall börja med det sista Anita Johansson sade. Frågan är vem som har ändrat sig. I skattereformen sades det att man i princip skulle gå in för en beskattning av varje resa när det gäller t.ex. SJ-anställdas resor. Frågan är alltså vem som har ändrat sig. Inte ens dagens system med schablonbeskattning är för övrigt helt utan praktiska problem, men det är en annan sak. Jag hade här ett kort samtal om en annan fråga, så jag hörde inte riktigt allt det Anita Johansson sade om fördelningspolitiska effekter. Jag beklagar det. Det kan dock inte ifrågasättas att kommunerna kommer att få dra lasset om man går på ert förslag. miljarder kommer att kännas ordentligt. Det måste på något vis tas ut från inkomsttagarna, och då drabbar det mest dem med lägre inkomster. Jag kan hålla med om att det skulle vara önskvärt om man kunde lägga på ytterligare beskattning i de högre inkomstlägena, men det finns också gränser. Jag vidhåller att vårt förslag fördelningspolitiskt sett är betydligt bättre än ert förslag.
Herr talman! Det var rörande att höra Tage Påhlsson glömt alla de beslut som han har medverkat till genom att trycka på voteringsknappen i denna kammare, beslut som har försämrat för kommuner och landsting. Det är, herr talman, åtskilliga miljarder kronor som det handlar om. Vi socialdemokrater har alltid kompenserat kommunerna om vi åstadkommit något i skattehänseende som drabbat dem. Tage Påhlsson bör läsa på litet skattehistoria från denna kammare.
Herr talman! Vi skall nog inte tala skattehistoria nu, Anita Johansson, utan vi skall tala om dagens situation. Jag berörde skattereformen och bestämmelserna vad gäller bl.a. SJ:s förmånsresor. Det är märkligt att det blir så tyst. Jag håller med om att kommunera fått det mycket svårt. Samtliga av oss här har varit med och beslutat i frågor som är svåra. Men jag vet också hur det är att jobba som kommunpolitiker, och jag vet hur det är att försöka kompensera beslut som vi riksdagsledamöter i denna kammare ibland kanske fattar något lättvindigt. Det är mycket lätt att fatta beslut som verkar bra på kommunal nivå utan att tänka på att det till syvende och sist drabbar de enskilda inkomsttagarna och kommuninvånarna. Herr talman! Jag vidhåller att regeringens förslag vad gäller fördelningspolitik är bättre än
Herr talman! Jag vill ställa tre frågor till Tage För det första: Bedömer Tage Påhlsson att ett förslag kommer att läggas på riksdagens bord under våren, vilket innebär en skärpt beskattning på det privata utnyttjandet av tjänstebilar? För det andra: Bedömer Tage Påhlsson att den borgerliga sidan vill verka för en förmånsbeskattning som skiljer på den, exempelvis Jag menar att den som reser litet borde beskattas lägre. Därför kommer Vänsterpartiet att tills vidare stödja den socialdemokratiska linjen. Men om vi kunde få ett ännu bättre system under våren från den borgerliga sidan, är vi vänsterpartister naturligtvis villiga att medverka till ett sådant. För det tredje: Anser Tage Påhlsson att det fördelningspolitiskt är bra med egenavgifter med tanke på de egenavgifter som vi i dag har och som vi har kunnat se fungera i verkligheten?
Herr talman! Jag svarar på frågan om egenavgifter först. Jag förutsätter att Lars Bäckström menar de avgifter som nu är aktuella och som vi skall bidra med i form av arbetslöshetsförsäkringar. I så fall tycker jag att det är riktigt att ställa upp. Men var exempelvis gränserna för egenavgifternas avtrappning skall gå, kan man alltid diskutera. På frågan om olika förmånsbeskattning beroende på om man reser 5 eller 20 resor per år, vill jag påstå att de alla flesta inte reser mer än några enstaka resor per år. Men det kan i och för sig finnas de som reser även 20 resor. Det är dock ett praktiskt problem av stora mått att tillämpa differentierad förmånsbeskattning. För SJ-anställda är denna fråga historisk. SJ-anställda har alltid haft den här typen av förmån som kompensation för låga inkomster och för inte så höga påslag i vissa sammanhang. De enstaka personer som eventuellt skulle åka litet mer än andra, kan man gott och väl bortse från. Millimeterrättvisa och kineseri bör vi inte syssla med i det här fallet.
Herr talman! Enligt reglerna är min repliktid 3 min. Men jag måste ändå koncentrera mig nu för att utnyttja tiden väl. Jag undrar nämligen hur Tage Påhlsson ens kan antyda att det skulle vara någon typ av fördelningspolitisk rättvisa i de egenavgifter som vi nu har. De är till intet del av försäkringskaraktär utan av skattekaraktär. Det finns nämligen inget samband mellan det som betalas in och det som betalas ut. Gränsen går vid vid 7,5 basbelopp. Avgifterna är också avdragsgilla. Den som betalar statlig skatt betalar i vissa lägen mindre än den som betalar enbart kommunal skatt. Hur kan Tage Påhlsson säga något annat än att de är fördelningspolitiskt skeva? Det är ju sanningen. Det kan ibland vara svårt att säga sanningen på grund av av partilojalitet; Då förstår jag det. Men faktum är att det är helt på tok med dessa egenavgifter fördelningspolitiskt sett. När man höjer skatten är det ärligare att kalla det för att man höjer skatten. Kalla saker och ting vid deras rätta namn. Hästar är hästar, och träd är träd, ingenting annat. Det blir mycket enklare för oss att samtala med varandra om ni i regeringspartierna slutar kalla skattehöjningar för höjd egenavgift, samtidigt som ni ger intryck av att det är ett slags försäkring med individuell anknytning. Men det är en skatt. En skatt är en skatt. Så blir det mycket enklare att föra debatt -- med exempelvis skatteminister Bo Lundgren, som kan delta om han vill, även om han är ''höjd-egenavgiftshöjareminister''. Men det är inte meningsfullt med en sådan politisk debatt. Jag är inte ute efter millimeterrättvisa, Tage Påhlsson. Vi skall inte eftersträva ett system där man skattar för varje enskild resa. Men jag vill att de som reser litet skall få lägre skatt. För dem som reser jättemycket kan jag, precis som socialdemokraterna, möjligtvis tänka mig en liten skattehöjning, t.o.m. litet större än liten. Formellt sett ger Socialdemokraternas reservation inte möjlighet till sådana förändringar. Men om sådana propåer kommer från borgerlig sida under våren, kommer vi i Vänsterpartiet att stödja mer rättvisa utan att kräva millimeterrättvisa. Till frågan om tjänstebilarna, Tage Påhlsson. Visst skall väl vi tillsammans försöka få fram högre skatt för dem som privat kör gratis med sin tjänstebil? Säg ja, Tage Påhlsson!
Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag glömde besvara frågan om tjänstebilar. Den frågan kan vi visst diskutera vidare. Med tanke på förmånsbeskattning av resor, är det intressant att notera att Vänsterpartiet vill höja skatten för SJ-anställda. Vad gäller egenavgifterna i fråga om skatter och avgifter, tycker jag att principen är riktig. Hur gränsdragningen skall göras kan man alltid diskutera. 7,5 basbelopp är t.ex. en gräns. Man kan ha funderingar på det. I det fallet vill jag inte gå in i någon närmare debatt. Men principiellt tycker jag att egenavgiftsmodellen är bra.

Herr talman! Jag håller med Bo Lundgren om att jag håller på att bli bättre i skattepolitiken. Jag tycker också att statsrådet är bra på skattepolitik. Det är väl nästan det enda som vi är överens om. Om statsrådet fick sådana avgifter som Moderata samlingspartiet vill ha, skulle det vara egenavgifter, inte skatter. Moderata samlingspartiet vill ha egenavgifter som är individuellt knutna till fristående fonder, en typ av försäkringssystem. Det är riktiga avgifter för den förmån som individen får. De egenavgifter som nu finns i sinnevärlden har mycket större karaktär av skatt än av avgift. De går till en fond. Eftersom Arbetsmarknadsfonden inte räcker till, skjuter man till skattemedel. Avgifterna går alltså till en fond där de förs samman med skattemedel som i kommunicerande kärl. Avgiften har därför snarast karaktär av skatt än av försäkringsavgift, dvs. en avgift för en individanknuten förmån. Det finns inget rakt samband mellan hur mycket man betalar in och hur mycket man får ut. Det varierar. Det finns däremot lägen där vi behöver mer pengar, och då kan vi ta ut dessa i första hand skattevägen. Våra förslag om reducerat grundavdrag och helt slopande av detta för höginkomsttagare ger 7 1/2 miljard kronor. Det innebär en kostnadsökning eller skattehöjning för den som tjänar 180 000 kr om 1 500 kr. En procent i egenavgift för den som tjänar 180 000 kr ger en skattehöjning på drygt 2 000 kr. Det är alltså bättre att ta ut pengarna på det sätt som vi föreslår och föra över dessa pengar till Arbetsmarknadsfonden. Jag utesluter inte att vi ändå får börja diskutera egenavgifter, men det skall vi göra först när skatteinstrumentets möjligheter är uttömda. Jag hoppas vidare, Bo Lundgren, att vi kan få ett system för beskattning av reseförmåner som är rättvisare och som tar större hänsyn till hur mycket man utnyttjar förmånen. Det går att konstruera sådana system, men de behöver naturligtvis förberedas. Det förslag som departementet lade fram var inte bra. Nu får vi ta upp frågan igen. Jag kommer att motionera för mitt partis räkning och föreslå riktlinjer för ett sådant system. Vi hoppas få medverkan från statsrådet genom att han försöker påverka partivänner och andra i utskottet, så att frågan skall kunna lösas på ett bra sätt under våren.

Herr talman! Att det för den som betalar pengarna inte är någon större skillnad mellan att betala 1 % i egenavgift och att betala 1 % i skatt är alldeles fel. Det är en väldig skillnad. En höginkomsttagare som betalar egenavgift får göra avdrag för denna. Han har alltså en avdragsgill skatt. Det är mycket elegant att ha avdragsgilla skatter i skattesystemet för dem som tjänar mycket. De som inte är så duktiga på avdrag och som inte har så stora inkomster har inte någon nytta av avdragsrätten. Det är också så att om alla inkomsttagare betalar 1 % i skatt proportionellt, blir det 1 % även på de inkomster som ligger i statsrådets och mitt eget inkomstläge. Men med en egenavgift upphör inbetalningen vid 7 1/2 basbelopp. Egenavgifterna är alltså regressiva. Det finns inget rakt samband. Jag vet att statsrådet vill ha ett rakt samband, som i ett försäkringssystem, men som det nu ser ut är det inget rakt samband mellan förmåner och inbetalda egenavgifter. Alla inkomsttagare betalar avgiften om 1 %, oavsett om de blir arbetslösa eller ej. Det är alltså fråga om en skatt.

Herr talman! Jag skulle kanske ha sagt i min förra replik att det är trevligt att Bo Lundgren deltar i skattedebatten i kammaren i dag. Jag tycker att Bo Lundgren, som är en så intelligent man, rör ihop äpplen och päron. Det vi nu diskuterar är det statliga grundavdraget. Det vi diskuterade i krisuppgörelsen var hela grundavdraget. När det gäller krisuppgörelsen kanske jag kan få veta av Bo Lundgren vad som står kvar från regeringens sida på den punkten. När det gäller de SJ och SAS-anställda är det litet rörande att Bo Lundgren försvarar skattereformen, som han ändå inte tyckte så mycket om på vissa områden. Vi kan nu konstatera att alla är nöjda med schablonen för reseförmåner inom SJ och SAS. Det gäller inte bara de anställda, utan även folk på Vi kan också konstatera att Skatteutredningen inte lyckades på den här punkten. Därför fick Riksskatteverket i uppdrag att tillverka schablonen. Alla har hittills varit nöjda med den. Herr talman! Jag måste få citera ur ett brev från Moderata samlingspartiet i valrörelsen som handlar just om beskattningen av personalförmåner: ''Moderata samlingspartiet har i riksdagen kraftfullt reagerat under de gångna två åren mot dessa sanslösa beskattningsregler. Vi menar att sedvanliga personalrabatter inte skall beskattas. Detta har vi motionerat om i riksdagen. Vi inser att det är befängt att försöka åstadkomma millimeterrättvisa i detta avseende mellan anställda i olika företag.'' Det skriver Moderata samlingspartiet i valrörelsen till en SJ-anställd. Kanske det bidrog till att Moderata samlingspartiet fick en röst -- vad vet jag? Kom ihåg det här brevet, Bo Lundgren!

Herr talman! Bo Lundgren säger att brevet var ett olycksfall i arbetet på Moderata samlingspartiets kansli. Man får då bara hoppas att det inte har varit många sådana här olycksfall i arbetet, som har lurat väljarna i valrörelsen. Det är det som det handlar om. Jag förstår att Bo Lundgren nu är sur därför att vi har fått en majoritet för schablonregeln. Men det är bara att konstatera att vi tycker att den är bra. Den har fungerat, och det har alla som har haft med frågan att göra vidimerat. Vi har haft uppvaktningar i utskottet osv. Vi tycker nu att vi skall tala om vilka spelregler som kommer att gälla de närmaste åren. Bo Lundgren har inte rösträtt här, men när det gäller grundavdraget står vi fast vid det vi har skrivit i vår reservation. Vi vill, till skillnad från er, förstärka budgeten i dag genom att höja marginalskatten med 5 % för inkomster över brytpunkten. Det skulle ge Bo Lundgren två fina miljarder i statskassan. Det är skillnaden mellan vår och er politik.

Herr talman! Anita Johansson var vänlig nog att nämna vilka partier som står bakom reservation 3. Centern. Även Kristdemokraterna står bakom reservation 3, och jag ber därför att få yrka bifall till den. Jag anmälde mig på talarlistan med anledning av Socialdemokraternas förslag om att inte sänka grundavdraget. Det drabbar inte statens budget så mycket, däremot de kommunala budgetarna i mycket stor utsträckning. Jag ställde en fråga i skatteutskottet om hur man hade tänkt kompensera kommunerna. Jag blev hänvisad till debatten här i kammaren, då jag skulle få svar. Även om frågan har berörts här, tycker jag inte att jag har fått något fullödigt svar.

Om ert förslag skulle gå igenom kommer kommunerna, såvitt jag förstår, att gå miste om 4,2 miljarder. Hur har ni tänkt att kommunerna skall få dessa pengar?

Herr talman! Harry Staaf var litet oroad över att han inte skulle ingå i underlaget för regeringen, men det hoppas jag att han gör. Eftersom Harry Staaf är en regeringsrepresentant vill jag ställa två frågor till honom. Först vill jag dock läsa ett citat ur utskottets betänkande som handlar om taxi: ''Regeln om skattefrihet vid ringa användning privat torde också leda till att en taxiägare i allmänhet inte bör beskattas för något förmånsvärde för en bil som gått i taxitrafik mer än 8 000 mil per år, om han dessutom har en annan bil för privatbruk. Dessutom bör vid körning över 6 000 mil förmånsvärdet jämkas till ett halvt basbelopp oavsett om det finns anställd personal i företaget eller inte.'' Min första fråga till Harry Staaf är: Är det inte rimligt att lagstifta om dessa 8 000 respektive 6 000 mil? Enligt Ny demokrati fattar man nu ett beslut i rätt riktning, men det kan fortfarande bli tolkningstvister mellan olika skattemyndigheter och taxiägare, eftersom det står att taxiägarna inte bör beskattas. Jag förstår inte varför man alltid skall ta halva steg när man fattar beslut. Min andra fråga är: Hur ställer sig regeringen till att man skall kunna sänka accisen på bilar med ABS bromsar och luftkuddar -- detta för att just främja trafiksäkerheten i Sverige och få ner kostnaden för samhället? Dessa två frågor skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Den sista frågan är jag inte beredd att svara på. När det gäller den första frågan tycker jag att den skrivning som finns är väl avvägd. Den bör vara så.
Herr talman! Jag lovar Harry Staaf att ordet bör kommer att kosta skattebetalarna mycket pengar i form av tvister mellan lokala skattemyndigheter och taxiägare. Jag garanterar att det kommer att bli tolkningstvister om detta.
Herr talman! Jag ber om ursäkt, Harry Staaf, för att jag inte nämnde kds. Kds är ju mycket troget den borgerliga regeringen som jag är mycket besviken på, om jag skall vara riktigt ärlig. Då fick jag också med det i protokollet. Det är sällan kds har en avvikande mening i fördelningspolitiska syften osv. När det gäller grundavdraget och kommunerna har vi sagt att kommunerna skall kompenseras. Socialdemokraterna har aldrig gjort försämringar när det gäller skatterna utan att kompensera kommunerna. Om Harry Staaf vill studera detta litet mer noggrant kan han läsa vår reservation i vårens betänkande från finansutskottet. Jag har med mig den, men det skulle ta alltför lång tid att gå igenom detta med
Herr talman! Jag ville veta hur man skulle kompensera kommunerna. Om vi nu skulle gå på Anita Johanssons förslag kommer det redan om en månad att få effekter på kommunernas ekonomi. Därför är det värdefullt om vi kan få veta hur kommunerna skall kompenseras innan vi röstar.

Herr talman! Kristdemokraten Harry Staaf frågade varför Socialdemokraterna inte ville slopa eller minska grundavdraget. Jag vill fråga kristdemokraternas talesman: Varför vill kristdemokraterna minska grundavdraget med så litet? 2,3 miljarder tar ni in på er reducering av grundavdraget. Det förslag som jag för mitt partis räkning presenterar ger lågt räknat 7 miljarder till statskassan. Det är 5 miljarder mer. Dessa pengar får vi in utan att höja marginalskatten över 50 procentsnivån, som vissa i det borgerliga lägret är stora motståndare till. Varför vill ni inte göra detta, Harry Staaf? Ni dränerar hushållssektorn genom att ideligen införa egenavgifter. Det var 1 % förra hösten, 1 % i går och 1 % nästa år. Ni tar mycket mer från hushållen med dessa ständigt höjda egenavgifter. Varför inte göra en normal skattehöjning för höginkomsttagarna, som ger 7 miljarder? Det är pengar som man skulle kunna använda till några av era hjärteområden, t.ex. sjukvården, som Jerzy Einhorn talar om, äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen. Det är olika områden som ni skulle kunna använda dessa pengar till. Ni skulle också kunna använda dem till Arbetsmarknadsfonden. Varför höjer ni inte skatten genom att slopa grundavdraget för höginkomsttagarna? Man skulle kunna genomföra det förslaget och Socialdemokraternas förslag samtidigt. Då kan man låta bli att dränera hushållskassorna med höjda egenavgifter, som slår mest orättvist.
Herr talman! Lars Bäckström frågar varför vi inte vill sänka grundavdraget. Först fattade jag det som om han ville ta bort hela grundavdraget. Jag vill anmäla att jag är litet tveksam till en sådan åtgärd. Litet senare verkade det som om detta bara skulle gälla höginkomsttagare. I våras fattade riksdagen beslut om en ordentlig åtgärd, nämligen att grundavdraget när det gäller den statliga skatten tillfälligt skall slopas under två år. Det är trots allt fråga om en ganska ordentlig skatteskärpning. Jag tycker att det kan räcka med den åtgärden så länge.
Herr talman! Inte är väl 2,3 miljarder i ökade intäkter en ordentlig inkomst när det finns underskott på över 200 miljarder. Det är inte en ordentlig inkomstförstärkning. Med ett rimligt språkbruk skulle man kunna säga att det är en måttlig inkomstförstärkning. Om man avvecklar grundavdraget vid inkomster mellan 156 000 kr och 200 000 kr blir det en skatteskärpning på ca 1,5 miljard. Dessutom får man in ca 5,5 miljarder från inkomster däröver, detta utan att marginalskatten höjs med en enda promille. Det är en mycket elegant lösning som vi föreslår. Vi vill slopa grundavdraget för höginkomsttagarna även vid taxering till den kommunala inkomstskatten. En betydande del av dessa 7 miljarder faller därför rätt ner i kommunernas kassakistor. Då slipper kommunerna att friställa sjukvårdspersonal. Då skulle Jerzy Einhorn kunna gå upp i talarstolen och för kristdemokraterna redovisa hur man har fått fram medel till den sjukvård som alla kristdemokrater egentligen vill värna om. Man måste faktiskt tänka sig att delvis återställa skatteuttaget. Skattereformen var ju underfinansierad med 15 miljarder. Det säger t.o.m. Finansdepartementet. Med våra skatteförslag tar man in underfinansieringen och skaffar fram mer medel till sjukvården och kommunerna. Detta vore något för Harry Staaf att ta upp på de interna mötena. För kampen internt! Då kan ni säkert så småningom ansluta er till vår politik i denna fråga. Jag tror inte på mer än så. Men ni har anslutit er till grundprincipen. För några år sedan var vi vänsterpartister de enda som drev kravet på sänkt grundavdrag. Sedan kommer ni en bit på väg. Det är dags att ta fler steg och få fram bättre rättvisa i skattesystemet.
Herr talman! Jag tackar Lars Bäckström för hans goda råd. Vi talar nu om skatteskärpningar till följd av slopade grundavdrag. Vi kan ta en inkomsttagare med en årsinkomst på ca 200 000 kr som exempel. Det blir trots allt fråga om en ganska rejäl skatteskärpning. Lars Bäckström bör också summera de egenavgifter som han mycket riktigt har talat om tidigare i dag. Det är faktiskt, Lars Bäckström, fråga om ganska avsevärda skatteskärpningar för dem som har en inkomst strax över 200 000 kr. Jag tycker att vi skall arbeta försiktigt med den här frågan. Om vi får i gång produktionen ordentligt så får vi in mera skatter. Jag har tidigare sagt till Lars Bäckström att det är en mycket bra metod med vilken man kan försöka få mera pengar till äldreomsorg och sjukvård.

Herr talman! Nej, det blir med beröm godkänt även om jag inte skall sträcka mig till med utmärkt beröm godkänt. Jag sade uttryckligen att man kan göra endera. Antingen kan man satsa på sjukvården eller också kan man täcka underskotten. Det är ett val man kan göra. Men man kan inte göra både--och samtidigt. Det är helt uteslutet. Vi har talat om 15 miljarder i skattehöjningar. Det är den summa som statsrådets departement säger att skattereformen är underfinansierad med. I riksdagen var man överens om att man skulle ha en finansierad skattereform. Vi står fast vid det beslutet. Det borde statsrådet också göra. Ute i Europa talar man inte längre om ofinansierade skattesänkningar. Jag hade förmånen att tillsammans med utskottet få besöka Nederländerna nyligen. Där sade man att man gärna skulle vilja sänka sin marginalskatt från 60 % till 50 %, men det hade man inte råd med. Man måste finansiera en sådan sänkning. Det var en kristdemokrat som sade det. Han kanske är med i samma international som statsrådets parti ingår i. Det är inte omöjligt. Så ansvarstagande kan man alltså vara t.o.m. i en EG-stat. Där är man inte litet allmänt lössläppt bara för att man tycker att det är så roligt att sänka skatter. På en årskonferens i Älvsborg sade statsrådet att vi skall sänka skatterna om så bara för glädjen att sänka skatterna. Så sade statsrådet enligt moderata tidningen. En sådan inställning har jag inte råd med. Jag tycker att vi skall ta ansvar. Vi måste antingen satsa på vården eller minska underskotten. Båda åtgärderna är viktiga. Vi kanske kan använda 7,5 miljarder för det ena ändamålet och 7,5 miljarder för det andra. Så kan man lösa det problemet.

Herr talman! Nej, jag tror inte att det är ett problem att vi har för låga skatter. Däremot är det ett problem att vi inte täcker våra utgifter. Då får man se till att göra det, och därför får man se till att man har de inkomster man behöver. Vi behöver spara för att få bort underskottet. Vi behöver också höja några skatter. Vi behöver vidta båda dessa åtgärder. Jag är en av de få politiker som talar sanning i denna fråga. Vi behöver ekonomisk tillväxt, rejäla besparingar och påtagliga skattehöjningar. Detta är den extrema motpunkten till populismen. Det är det sanna budskapet. Jag vill till stora delar ha ett kollektivt samhälle. Om vi har gemensam trygghet skapas frihet för individen. Om vi har en bastrygghet och en inkomsttrygghet i våra socialförsäkringar kan jag få trygghet för mig, min familj, mina anhöriga och mina vänner. Ett sådant samhälle skapar frihet. Det andra samhället skapar ofrihet och otrygghet. Nu är vi inne på en lång ideologisk debatt. Den skall vi föra. Statsrådet, se till att inte öka underskotten genom fler skattesänkningar. Men det tänker statsrådet göra. Underskotten skall öka på grund av ofinansierade skattesänkningar.

Herr talman! I propositionen och betänkandet tar regeringen och utskottsmajoriteten ytterligare ett steg i nedmonteringen av skattereformen och av principen om en likformig beskattning. Den här gången gäller det reavinstbeskattningen vid försäljning av egna hem och bostadsrätter. Förslagen innebär dels ett återinförande av ett uppskovssystem för beskattning vid bostadsbyten, dels nya regler för reavinstbeskattningen. 18 % av vederlaget vid försäljning av bostads eller fritidsfastighet. I fortsättningen skall den skattepliktiga vinsten reduceras till 50 % av den konventionellt beräknade vinsten. Vid förluster skall på motsvarande sätt endast 50 % av förlusten få dras av. För att man skall erhålla uppskov med beskattningen krävs att den som säljer sin villa eller bostadsrätt köper en minst lika dyr villa eller bostadsrätt. Vid köp av en billigare bostad reduceras uppskovsbeloppet i motsvarande grad. Skälen till förslagen sägs vara de inlåsningseffekter och den negativa inverkan på en önskad rörlighet på bostadsmarknaden som man anser att den nuvarande beskattningen leder till. Frågan om reavinstbeskattningens inlåsningseffekter var föremål för en grundlig analys i samband med skattereformen. Det var också insikten om att en nominellt utformad reavinstskatt ger vissa oönskade effekter på rörligheten på bostadsmarknaden som leder fram till att den nuvarande takregeln på 9 % infördes. Vid en normal värdetillväxt och innehavsperiod ger denna regel vanligtvis en förmånligare beskattning jämfört med en direkt beskattning av vinsten. Den utformningen av bostadsbeskattningen var riksdagens socialdemokrater och folkpartister överens om vid genomförandet av skattereformen. Vi socialdemokrater anser alltjämt att de nuvarande reglerna är de som bäst förenar kravet på en likformig kapitalbeskattning med behovet att undvika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Det nuvarande systemet har bara fungerat i två år och på en bostadsmarknad som måste betecknas som långt ifrån normal. Några effekter av den nuvarande beskattningen är därför svåra att utläsa och finns inte heller redovisade i propositionen. Det finns i dag flera starkare faktorer än reavinstskatten som hindrar rörligheten på bostadsmarknaden. Arbetsmarknadsläget med mer än 600 000 människor utan ordinarie jobb och med en fortsatt låg efterfrågan på arbetskraft ger i dagsläget ingen draghjälp till någon stor rörlighet. Att villor och bostadsrätter utsatts för kraftiga prisfall som gör att innehavarna riskerar en förlust vid en försäljning är också en faktor som tillsammans med ett högt och osäkert ränteläge har påverkat bostadskonsumenternas beteende. Regeringens förslag löser inte heller problemet med inlåsningseffekter på grund av beskattning utan skapar i stället nya låsningar och nya orättvisor mellan olika kategorier av bostadskonsumenter. Uppskovet innebär bara att beskattningen är kvar men skjuts på en obestämd framtid. Systemet kommer att öka efterfrågan på dyrare ersättningsbostäder som kommer att bli delvis skattefinansierade. Därmed kommer de förmodligen att stiga i pris. Detta kan också ge upphov till negativa regionalpolitiska effekter, eftersom de skattemässigt gynnade dyrare bostäderna företrädesvis finns inom storstadsområdena och på andra större orter. Det kommer att upplevas orättvist av alla hyresgäster som av olika anledningar tvingas byta bostad och som inte kan finansiera den nya bostaden med en skattesubventionerad vinst från en tidigare bostad. Dessutom kommer förslaget att återigen komplicera skattesystemet och försvåra skattekontrollen. Herr talman! Det finns många skäl att avslå betänkandets förslag. Att det ger en ofinansierad kostnad på drygt en miljard om året är ytterligare ett. Jag vill därför yrka bifall till reservation 1. I propositionen ges ingen analys över nuvarande systems brister eller förtjänster. Vi beklagar det. Även om vi anser att det i stort fungerar väl, så finns det vissa situationer där en översyn kan vara motiverad. Det kan vara vid beskattningen av låga vinster, där skatten ofta blir förhållandevis hög. Det kan gälla omflyttningar inom en och samma fastighet, som ofta sker av medicinska skäl eller på grund av handikapp eller ålder. Vi anser därför att regeringen snarast bör utreda möjligheten att införa regler som löser situationen i de här beskrivna fallen. Herr talman! Jag yrkar därför också bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag skall börja mitt anförande med att ge regeringsföreträdarna beröm för ett bra betänkande som läggs fram här nu. Det behandlar den s.k. flyttskatten. Vårt parti, Ny demokrati, har ända sedan vi kom in i kammaren stridit för att man skall ha uppskovsregler. Dock är det en liten sak som vi vänder oss emot. Vi vill ha kvar 9-procentsregeln fram till 1999. Vi menar att långtidsboende människor i enskilda fall tyvärr kan få högre skatt med de nya beskattningsreglerna. Detta drabbar framför allt människor som bott 20--30 år i sina villor när de säljer dem. De kan i vissa fall få högre beskattning, trots att skattesatsen sänks enligt betänkandet. Vi har därför reserverat oss för att 9-procentsregeln skall vara kvar till utgången av 1999, inte som regeringsföreträdarna säger till mitten av 1994. Varför tycker Ny demokrati att uppskovsregeln är så bra? Skatten har faktiskt inlåsningseffekter. Vi tycker att det egentligen inte borde förekomma någon reavinstbeskattning på bostad över huvud taget. Från Ny demokratis håll vill vi på sikt se flyttskatten avskaffad helt, givetvis när ekonomin så tillåter. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4.
Herr talman! Jag vill bara erinra om det arbete som föregick skattereformen, där man gjorde en noggrann analys av de s.k. inlåsningsaeffekterna och kom fram till takregeln just som alternativ till uppskovsreglerna, alltså inte som ett komplement. Takreglerna är väl avvägda alternativ till uppskovsreglerna. Man kan inte dra alltför långtgående slutsatser, men det är inte dessa regler som är det stora problemet på bostadsmarknaden i dag.

Herr talman! När det gäller detta betänkande är Västerpartiet och Socialdemokraterna fullständigt eniga. Det gäller också till stora delar de kommande ärendena. Det bådar gott för nästa höst, som vi hoppas mycket på. En liten kommentar dock till kärnfrågan. I samband med skattereformen, som vi gärna skall låta gå som en röd tråd genom dagens debatt, var det viktigt att finansiera skattesänkningarna. Det ansåg de flesta, utom möjligtvis Moderata samlingspartiet. Då fick man införa många nya skatter. Man fick fatta en del obehagliga beslut. De flesta skatter medför att det händer någonting. Många skatter har en negativ verkan på sitt skatteobjekt, det är alldeles klart. Man får ta olägenheterna därför att man måste ha inkomster till sina utgifter. Jag förnekar inte att de nuvarande skattereglerna har negativa effekter. Man kan ju som föregående talare från Ny demokrati säga att detta är en jättebra proposition, för nu försvinner olägenheterna. Självklart har alla skattesänkningar några fördelar med sig, i vart fall för dem som brukar betala de aktuella skatterna. Visst finns det fördelar, och visst kan man vara glad över att olägenheter försvinner -- om man har spenderbyxor och ymnighetshorn, om man inte behöver bry sig om morgondagen och statsfinanserna. Då kan man alltid vara glad över alla skattesänkningar. Så sade den nydemokratiske talaren: Vi skall gå vidare, när statsfinanserna så tillåter. Tidigare i dag talade en annan nydemokrat, Bert Karlsson, om de förskräckliga underskotten som var så jättelika. När skall då statsfinanserna tillåta? Kanske när underskotten bara är 199 miljarder om året? Då kan man sänka ännu några skatter! Just nu när det är 240 så orkar man bara med en skattesänkning på en och en halv miljard här och några miljarder där. Det är därför, herr talman, som vi och Socialdemokraterna är överens i den här frågan. Vi har ett system som varit i kraft ganska kort tid och som har sina olägenheter. Vänsterpartiet kan tänka sig förändringar av det här systemet, men först när man finansierar förändringarna. Till dess får vi leva med några olägenheter, så är det. Den s.k. takregeln är egentligen en golvregel -- det kan aldrig bli mindre i skatt än det s.k. taket. Men till dess vi kan finansiera förändringen får vi leva med olägenheterna, men -- säger Socialdemokraterna och Västerpartiet samfällt -- vi kan tänka oss vissa justeringar i vissa fall där det är särskilt svåra olägenheter. Det har vi också angett i vår motion. I den socialdemokratiska reservationen står det att vi vill mjuka upp systemet, men inte till vilka statsfinansiella konsekvenser som helst. Därför, herr talman, ställer vi från Vänsterpartiet oss bakom den socialdemokratiska reservationen. Därigenom ställer vi oss också bakom vår egen motion.
Herr talman! Till Lars Bäckström vill jag bara säga en sak: Skillnaden mellan Västerpartiet och Ny demokrati är att vi också vill spara i budgeten. Vi vill spara kraftigt och skära ned i statens finanser. Samtidigt vill vi också sänka skatterna med en del av dessa medel. Vänsterpartiets politik är att höja skatterna och sedan sänka vissa skatter. Det kallas skatteväxling och är modellen enligt vänsterns sätt att se. Vi kan inte gå med på en sådan. Vi säger som det är. Bert Karlsson sade förut i talarstolen att vi har ett stort budgetunderskott och det måste vi göra någonting åt. Det parti som har det största besparingsprogrammet är faktiskt Ny demokrati. Men vi vill skära i sådant som ingen annan vill i denna kammare. Vi vill omarbeta flyktingpolitiken och göra stora nedskärningar på kostnaderna för den. Vi vill omarbeta biståndspolitiken och göra stora nedskärningar även där. Vi vill minska partistöd, organisationsstöd och sådant, liksom i det politiska träsket, med flera miljarder ytterligare. Vi vill ha en helt ny familjepolitik som ger föräldrarna möjlighet att kunna välja själva, med ordentliga vårdnadsbidrag och inga fjuttiga 2 000 kr som regeringen har sagt. På detta skulle vi spara mellan 40 och 50 miljarder, Lars Bäckström. Av dem vill vi ta ett visst belopp att sänka skatterna med, samtidigt som vi alltså gör besparingar. Där är skillnaden mellan nydemokratisk politik och vänsterpolitik.
Herr talman! Nydemokraten Peter Kling uppfattar säkert skillnaden så. Det kan jag inte bestrida. Men jag uppfattar en annan skillnad. Jag ägnar stor tid åt att finna fram sätt att spara på offentliga utgifter. Jag har inom mitt eget parti och i kammaren pläderat för att vi måste få ned bostadssubventionerna. Socialförsäkringen måste bli billigare och mer fördelningspolitiskt effektiv. Vi bygger debatten på att vi talar sanning. Då är inte skillnaden där Peter Kling sade att den var. Peter Kling kan säga att jag ljuger. Det blir svårt för mig att bestrida. Men, herr talman, jag vill att vi skall spara i de offentliga utgifterna. Jag vill också att vi skall höja skatter för att täcka underskotten, och jag vill ha tillväxt. Jag ifrågasätter realismen,
Herr talman! Ja, man kan ifrågasätta realismen i våra sparförslag. Men svenska folket är säkert medvetet om att det inom dessa områden finns stora belopp som kan sparas in. Jag förstår inte riktigt vad ett litet parti och ett större parti gör i denna kammare: Ni vill höja skatterna. International Monetary fund, IMF, varnar Sverige för att höja skatterna. Likväl finns det företrädare i denna kammare som vill höja skatterna.
Herr talman! Det är ungefär lika klokt som att säga att det finns människor som vill betala sina räkningar. Nej, jag grips inte av någon oerhört stor lust att betala mina räkningar, men jag gör det. Man får betala för sina utgifter. Håller man sig med större utgifter än inkomster, måste man förbättra sina inkomster och även dra ned på utgifterna. Det innebär att höja några skatter, spara och få fart på tillväxten med hjälp av fler arbetade timmar. Så blir det balans i det hela. Internationella valutafondens råd är nog bra för dem som tror på Internationella valutafonden. Jag tror på att vi skall göra självständiga bedömningar i det här landet. 40--50 miljarder under ett budgetår -- så ineffektivt är inte Sverige. Det är litet svårare än så. Det är som det sades i går, dvs. om man säger sådant vid ett torgmöte kanske några blir glada och skrattar. Men sedan när de kommer hem inser de att politiken är mycket svårare än att det går att spara in 50 miljarder kvickt och gesvint på ett år. Det håller bara för torgmöten.

Herr talman! Först ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Sedan regeringsskiftet har det förekommit en omfattande pressdebatt i fråga om flyttskatter och skattens effekter. Jag har upplevt att debatten har haft sin grund i borttagandet av möjligheten till uppskov av sådan beskattning i samband med skattereformen. Det har ställts krav från en del håll på att skatten skall avskaffas helt. På annat håll har man förordat en lösning där det åter skall bli möjligt att få uppskov på skatten vid bostadsbyten. Jag tycker principiellt att det skall vara en beskattning av kapital som är bundet i bostäder för att få rättvisa jämfört med beskattning av avkastning på bankmedel. Denna beskattning kan ju naturligtvis ske i form av ett årligt uttag. Men den kan också ske i form av en årlig beskattning eller en beskattning på värdeökningen vid en försäljning av bostaden. Om jag har uppfattat Vänsterns motion rätt förordas en balansförskjutning med högre uttag vid försäljningen. Jag är något oklar över om det innebär en sänkning av den årliga beskattningen eller att tillföra staten mer pengar genom ett högre uttag. Jag tycker att det är problematiskt att gå in på en sådan modell. Den nuvarande reavinstbeskattningen är faktiskt något för hård. En del flyttar ofta, ibland utan egen förskyllan. Finns det inte uppskovsmöjligheter när man flyttar ofta och reavinsten måste tas ut, kan detta i praktiken innebära mycket höga årliga driftskostnader. Peter Kling var nöjd med propositionen och betänkandet frånsett på en punkt. Det gäller att han vill behålla takregeln, 9 %, fram till 1999. Jag vill erinra om vad som står i betänkandet på s. 33. Förutom den beskattning som nu förordas finns det en takregel. Vidare finns det en beskattning som gäller sedan tidigare och som skall kunna vara kvar till 1999. Det innebär tre olika beskattningsmetoder som löper parallellt med varandra -- enligt detta förslag fram till halvårsskiftet 1994. Detta innebär, självfallet, praktiska och administrativa svårigheter. Det blir besvärligt att förlänga detta. Det är därför bra att inte ha för många regler för att få en enkelhet för deklaranterna. Jag tycker för min del att regeringen i propositionen har funnit en väl avvägd lösning i nuvarande ekonomiska läge med möjlighet till uppskov av beskattning vid försäljningsvinster vid bostadsbyten. De uppskovsregler som nu föreslås har inte bedömts vara förenliga med takregeln som i dag begränsar skatteuttaget till 9 % av försäljningssumman. Eftersom det inte går att ha kvar takregeln är det tvunget att lindra beskattningen. Den förändras på så sätt att den skattepliktiga vinsten kommer att utgöra 50 % av den konventionellt beräknade vinsten. Det är inte bara fråga om beskattning av den reala värdeökningen, utan det är också fråga om beskattning av inflation. Herr talman! Jag vill slutligen understryka ett par punkter i betänkandet. Där framgår att Lagrådet anför att den av regeringen föreslagna lösningen är en väl genomarbetad lösning av en komplicerad skattefråga. Lagrådet har positiva omdömen om den tekniska utformningen. Vidare säger utskottet på s. 34 i betänkandet: ''Vad gäller tanken att helt slopa reavinstbeskattningen av bostäder delar utskottet regeringens uppfattning att en sådan ordning av rättviseskäl och av statsfinansiella skäl inte är lämplig.'' Herr talman! Då kommer jag in på en del av Lars Bäckströms påståenden. Det är ju riktigt att reformen inte har någon direkt finansiering. Det har funnits ett tryck på att genomföra denna reform sedan länge. Regeringen har dröjt. Men i dagsläget kan vi se ett behov av en ökad rörlighet på bostadsmarknaden för att kunna minska omfattningen på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det kostar också pengar. Kan vi få en större rörlighet på bostadsmarknaden, torde det innebära att vi kan få igen en del. Hur mycket är svårt att bedöma.

Herr talman! Harry Staaf nämnde tidigare att man inte skall ha för krångliga regler. Det kan jag visserligen hålla med om. Men jag skulle vilja se Harry Staaf säga till pensionärerna som har bott i sina villor en längre tid att de skall få högre skatt när de säljer sina hus. Skall man då säga till dem att det är så krångligt för dem att de faktiskt får acceptera den här skattehöjningen? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker man skall sätta personerna i det främsta rummet, före en regel som kanske är litet krånglig. Vi hävdar att vi skall behålla takregeln, 9
Herr talman! Jag vill uppmana Peter Kling att titta längst ner på s. 32 i betänkandet. Där står det om den övergångsregel som gäller under tiden från den Den här regeln är vid långvariga fastighetsinnehav oftast mer förmånlig än den takregel som Peter Kling talar om. De pensionärer som försäljer hus har sannolikt haft ett fastighetsinnehav. De kommer i åtnjutande av den här regeln. Det är nog inga större bekymmer, jag kan nog se de här pensionärerna i ögonen.
Herr talman! Det är riktigt, som Harry Staaf säger, att det finns en övergångsregel som gäller fram till 1999. Men jag vill också ha 9-procentsregeln parallellt med denna, för att det skall slå fullt ut, för att man inte skall få några skattehöjningar.
Herr talman! När jag var ung tyckte jag att man kunde ha många och krångliga regler. Jag kanske var bättre möblerad i huvudet då, så att jag kunde ha överblick över dem. Ju äldre jag har blivit, desto mer uppskattar jag enkelheten. Jag har kommit underfund med att enkelhet faktiskt är en bra regel också när det gäller att skapa rättvisa. Alla människor förstår inte krångliga regler, och de som inte förstår reglerna kommer inte i åtnjutande av dem. Vi går in för enkla regler, och då får vi också ett bra och rättvist samhälle.
Herr talman! Jag håller med Harry Staaf om att det har varit en livlig debatt om flyttskatten. Man kan nästan tala om en kampanj. Det gäller också att kunna stå emot kampanjer. Jag vill påminna om de diskussioner som vi hade kring skattereformen, då 9-procentsregeln bedömdes som en väl avvägd kompromiss mellan kravet på en likformig kapitalbeskattning och de inlåsningseffekter som en reavinstbeskattning har på bostäder. Vi säger också att vi är beredda att utreda en del av effekterna av äldre människors flyttning, låga realisationsvinster, osv. Men vi är inte beredda att göra en omläggning som kostar 1 miljard om året, som gör budgethålet 1 miljard större och som skapar nya orättvisor på bostadsmarknaden.
Herr talman! Jag delar Gunnar Nilssons uppfattning om att man skall stå emot kampanjer när man har en bra grund att stå på. Men man skall också lyssna på den debatt som förs. Om man finner att det finns fog för att ändra saker och ting utifrån den debatt som förs, skall man också vidta åtgärder. Jag tror att det är riktigt att göra det nu. Eftersom också Gunnar Nilsson och hans parti vill ändra på vissa saker, anser jag att de egentligen också finner det motiverat att göra ändringar och att de erkänner att de har begått vissa fel. Eftersom det har gått så kort tid, ville de samtidigt inte riktigt erkänna det, och därför säger de nu: ''Låt oss utreda saken.'' Det enklaste är faktiskt att gå med på det förslag som nu finns. Det finns andra saker som man också kan undersöka. Under 80-talet var inflationen kraftig. Nu kan vi räkna med en lägre inflation, om vi lyckas med regeringens politik. Det är också ett motiv för att genomföra den här förändringen.
Herr talman! Det är riktigt att man skall ha en bra grund att stå på. Skattereformen är en utomordentligt bra grund att stå på i det här fallet. Jag tror inte att ens Harry Staaf kan hävda att realisationsvinstbeskattningen är det stora problemet på bostadsmarknaden i dag. Problemet är i stället den stora osäkerhet som råder när det gäller kostnadsutvecklingen på bostadsområdet, på grund av den icke-politik som regeringen har fört på bostadsområdet. När det gäller inlåsningseffekterna har vi haft fallande priser på både villor och bostadsrätter det sista året. Människor har snarare gjort realisationsförluster än realisationsvinster. Det här förslaget innebär en försämring för alla dem som i det här kärva läget har gjort realisationsförluster. Som jag tidigare sade var takregeln en väl avvägd kompromiss mellan de krav som ställts på likformighet och rättvisa och de eventuellt negativa effekter som de innebär. Men den är definitivt inte det stora problemet i dag. Så låt oss hålla fast vid skattereformen. I det här sammanhanget är jag faktiskt oerhört besviken på folkpartisterna, som släpper det ena förslaget efter det andra och flyr vind för våg.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort anmärkning. Harry Staaf sade till mig att det här visserligen inte är finansierat men att folk kanske kommer att flytta litet mer, då får fler arbete och då blir det finansierat. Det var väl ändå en förlöpning, Harry Staaf? Hur kan han ens antyda att arbetslösheten skulle bero på att folk inte gitte flytta eller har råd att flytta? Man kan inte få jobb just nu genom att flytta runt, Harry Staaf. Inte ens den metoden fungerar såsom det ser ut. Arbetslösheten är inte riktigt jämntjock, men den är stor överallt. Det är illa eller ännu värre, men det är bara så det skiljer sig. Att finna finansiering för 1,5 miljarder är ett problem, Harry Staaf. Det förvånar mig att inte Harry Staaf som företrädare för regeringssidan sade att man hade finansierat det i budgeten genom budgetreserveringar. Det är ju den originella metod man tillämpar i det fall vi skall diskutera härnäst, så varför inte göra det i alla? Varför inte säga att ni har reserverat det här, i den förlustbudget som ni redan har, med ännu mer förluster? Ni gjorde inte det den här gången, och om ni inte använder den metoden så har ni ingen finansiering alls. Det visar hur eländigt ställt det är när ni driver skattesänkningar. Ni har inga eller fiktiva reserveringar i budgeten. Men, Harry Staaf, en miljard här, några miljarder där, några miljarder en annan vecka. Det är tur att vi snart har juluppehåll så att ni inte kan lova sänkningar med någon miljard. Men det är så ni har byggt upp de här underskotten, genom att säga att det ordnar sig så småningom, med tillväxt. Men det gör inte det. Inte ens med tillväxt kommer det att gå, inte ens med 3 % tillväxt om året. Därför har vi inte råd. Jag är så pass ärlig att jag erkänner att det finns svagheter i nuvarande system. Jag är så pass ärlig att jag säger till de människor som drabbas av dessa problem att vi måste se till helheten och att vi skall lösa de allra akutaste fallen -- äldre och handikappade. Den ståndpunkten hade även flera borgerliga i utredningen, bl.a. centerpartisterna. Då sade man att man skulle gå på den lösningen, men den har man sprungit ifrån. Folkpartiet var för den lösningen, men nu springer man ifrån det vi var överens om. Det är litet absurt att jag och Harry Staaf, som inte var överens om skattereformen, får försvara reformens finansiering, medan våra vänner springer ifrån den. Jag, som en gång stod längst ifrån skattereformen, står nu närmare den än Centern och Folkpartiet. Det är något märkligt. Kristdemokraterna var inte med då, men ni stödjer i varje fall inte längre principerna om att finansiera skattesänkningar.
Herr talman! Jag menade inte att det skulle ge så mycket arbeten. Men jag vill uppmärksamma Lars Bäckström på att om folk började flytta våldsamt här i landet, skulle i alla fall flyttfirmorna få arbete och kunna nyanställa människor. Jag skall upprepa vad jag sade: Vi kan nu räkna med en viss förändring på arbetsmarknaden. Det har varit en viss uppgång i ekonomin, och exporten ökar. På grund av att kronan har skrivits ner har vi möjlighet att sälja mer. Om vi kan utnyttja det fullt ut, innebär det, Lars Bäckström, att vi kan skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det är i det perspektivet som vi skall se reglerna för uppskov av den s.k. flyttskatten. Då, Lars Bäckström, kan vi också räkna med minskade utgifter på det arbetsmarknadspolitiska området. Där kan vi tjäna in några kronor till den här finansieringen. miljarder, gäller först efter några år då vi hoppas ha bättre finanser. Den omedelbara ekonomiska effekten blir ungefär 1 miljard.
Herr talman! Fortsätter man från regeringssidan med ofinansierade skattesänkningar, är jag säker på att det blir en flyttfirma som får jobb, och det är den flyttfirma som flyttar ut er ur Rosenbad.